Fru talman! Vi har bakom oss ett 90-tal som har bestått av exempellösa nedskärningar i den offentliga sektorn. Detta har inte minst drabbat sjukvården. Antalet vårdplatser har halverats, och personalstyrkan har skurits ned oerhört. Det är självklart att svensk sjukvård mot den bakgrunden dras med stora problem. Vi kan också konstatera att när det gäller den svenska andelen av BNP - hur mycket vi satsar - så är siffrorna låga i förhållande till nästan samtliga andra länder. Vi har en mycket effektiv sjukvård, men den behöver mer resurser - det är helt klart så. När nu svensk ekonomi går bättre är det naturligtvis mycket klok politik att satsa de ökande resurserna på att bygga upp och laga de revor som har skapats i välfärdssystemen. Det gäller inte minst sjukvården. Jag noterar att moderaterna är konsekventa motståndare till att ge sjukvården dessa behövliga nya resurser. De litar i stället på de fria marknadskrafterna och tror att de kommer att lösa allting. Vi tror inte på den möjligheten.

Fru talman! I går ringde en förtvivlad medelålders kvinna som hette Britt-Marie till mig. Hon var förtidspensionerad på grund av en kronisk sjukdom. Hon hade många bekymmer som hon ville dela med sig av till mig. Bl.a. befann hon sig i en situation där hennes medicinkostnader hade blivit ett inkassoärende. Hon hade inte haft någon möjlighet att betala den månatliga summa på apoteket som man behöver göra när man har fått medicinen på kredit. Hon klarade sig inte utan de här medicinerna i sin dagliga livsföring. Hon frågade vad hon skulle göra. När hon hade frågat apotekspersonalen hur hon skulle bete sig och vad hon skulle göra eftersom de här pengarna inte fanns, hade en av farmaceuterna sagt att hon skulle ta kontakt med någon politiker. Då kom hon att tänka på mitt namn. Jag kan lova er här att Britt-Marie inte hade brytt sig så hemskt mycket om hur hennes problem hade lösts och vem som hade betalat, om det hade varit landstinget eller en sjukförsäkring. För henne var det viktigast att det ordnade sig. På grund av sitt handikapp hade hon många fördyrande omkostnader för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. När man har suttit och lyssnat på någon i ens egen ålder som berättar om sitt livsöde, känner man att vi har långt kvar innan vi kan säga att alla kan få en god sjukvård på lika villkor, oavsett inkomster. Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att den enskilda människan blir utgångspunkten i en sådan här debatt. Det är väldigt lätt att man diskuterar utifrån organisationsstrukturer eller om det ska vara mångfald eller inte. Eller om man vill ha mångfald men ändå inte vill ha mångfald, som Rolf Olsson gav bevis på här nyss. Jag tycker att det är viktigt att vi inser att trots att vi har en god sjukvård i det här landet, är den inte bra för alla. Om utgångspunkten är att vi vill göra det bättre, tror jag att det finns mycket att göra. Fru talman! Jag har ofta sagt att om det hade varit så att monopolet hade ordnat så att alla hade fått tillgång till en god hälso och sjukvård, hade det inte varit några problem. Då hade det förmodligen inte heller kommit upp någon diskussion om alternativa driftsformer. Men på grund av att man inte har kunnat lösa problemen genom åren, har det kommit upp. Vi kristdemokrater hälsar med glädje att det växer fram alternativ. Vi tror att det är bra för kvaliteten. Vi talar ofta om hälso och sjukvård, men vi talar väldigt lite om hälsovård. Jag vet inte vad det beror på. Det är kanske inte inne. Men jag tycker ändå att det är viktigt att säga att den förebyggande vården är den allra viktigaste och bästa för alla människor. Att slippa att drabbas av sjukdom måste ju vara det allra bästa ur alla perspektiv. Tandvården har varit en föregångare när det gäller att arbeta förebyggande. De allra flesta av oss går på kontroll varje eller vartannat år för att se till att vi har en god tandhälsa. Kanske vore det framtidens smarta grepp att vi också vågar oss på att kontrollera vår hälsa innan vi blir sjuka. Men jag tror att man har nedprioriterat den verksamheten på många håll därför att man anser att det finns så jättestora behov. Men jag skulle vilja se den kommun där man inte arbetar förebyggande mot bränder utan bara släcker bränderna när de uppkommer. Det kan inte vara en god och framkomlig väg. Fru talman! Helhetssynen på människan är en självklarhet för oss kristdemokrater. Vi har kroppsliga, själsliga, andliga och sociala behov. Det är en absolut utgångspunkt. Eftersom allt är kommunicerande kärl i den helheten och hör ihop med oss människor, är det väldigt viktigt att vi ser till att de här kompetenserna finns när vi planerar sjukvården. Det får inte råda brist på dessa. Jag har förmånen att vara med i den statliga utredningen om vård i livets slutskede. Där vet alla att den s.k. hospistanken utgår från de här fyra behovsdelarna. I framtiden tror jag att hospistanken kommer att genomsyra hela sjukvården, oavsett vilken diagnos man har och i vilket skede man befinner sig. Bl.a. därför har vi kristdemokrater tagit upp frågan om psykologisk kompetens i primärvården. Vi tror att det är en jätteviktig fråga just för att alla människor ska kunna få den här helhetsbedömningen. Om vi ordnar ett team kring alla människor, vet vi också att man kan ge patienten vad den behöver. Ibland är det kanske läkaren som är huvudperson, ibland kanske det är kuratorn som behövs mest och ibland kanske det är psykologen. Fru talman! Vårdköer har diskuterats mycket här i kammaren. Jag ska inte försöka mig på att räkna ut hur många gånger jag själv har deltagit i den debatten. Men det tycks ändå på något sätt vara ett olösligt problem. Jag kan inte förstå, och jag mäktar inte inse, hur man kan acceptera långa väntetider och långa köer. Alla är förlorare. Det är märkligt att det inte finns något enda annat område i samhället där vi accepterar långa köer mer än när det gäller våra kroppar. Jag blir inte klok på det. Man diskuterar utifrån olika perspektiv, och det är bra. Men jag tror att problemen ligger i de flaskhalsar vi har. Det är dessa vi måste ta itu med. Vi kan inte bara hålla på att säga: Ja, men det är naturligt, och det ena med det andra. När vi tittar i backspegeln ser vi att under de senaste fem sex åren har den totala kösituationen i stort sett varit stabil, om man nu kan säga att det är stabilt. Då skulle det betyda att om landstingen bestämde sig för att göra en engångssatsning skulle man kunna kapa de köerna och sedan gå tillbaka till ursprungsläget. Att detta ska vara så erbarmligt svårt begriper jag inte. Jag kan inte heller förstå, och det har vi också beskrivit i en av våra reservationer, att alltfler inom vårdpersonalen verkar arbeta med administrativa uppgifter. Många av de allra duktigaste och mest specialiserade doktorerna arbetar till hälften med administrativa uppgifter, som det kanske t.o.m. finns människor som klarar av bättre därför att de har bättre utbildning. Man kan också säga att vårdplatserna är ett problem. Det är ett jättestort problem. Ibland är det problem på intensivvårdsavdelningen, ibland kanske det är på kirurgavdelningen. Men det finns också problem när det gäller de som kan skrivas ut från sjukhuset. Men det finns de facto ingen nivå att skicka dem till. Då tycker jag att det är ett problem som vi måste hjälpas åt att lösa. Fru talman! En av reservationerna som kristdemokraterna har handlar om personalen och personalrekryteringen. Nu står vi inför en sommar med oändliga problem på många håll i landet. Det finns inte sjuksköterskor så att det räcker, det finns på sina håll inte undersköterskor så att det räcker och det finns inte läkare så att det räcker. Då måste vi, om vi ska vara ärliga, se till frågan: Vad är det som gör att folk inte söker sig till vården? Jag tycker att vården borde vara en framtidsbransch. Jag tycker att det vore helt fantastiskt om vi kunde lösa det så att folk kände att vården är attraktiv att arbeta inom. Det, mina vänner, är en väldigt viktig sak inför framtiden. För hur ska det gå om vi ska kunna tro att vi kan ge vård till svårt sjuka människor, om det inte finns personal? Vi kan ju näppeligen sätta en lokförare på en operationsavdelning även om han har vit rock på sig. Vi måste ju se till att det finns ordentligt med personal. Nu, fru talman, ser jag att tiden har gått så fort att jag bara ska avsluta med att yrka bifall till reservationerna 3 och 21. Självfallet står kristdemokraterna bakom de 21 reservationer som vi är med på i det här betänkandet. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till de här två.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 4 och 10, men står självfallet även bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Fru talman! Sjukvården saknar sannerligen inte utmaningar. Sjukvården ska klara alltfler äldre med allt större vårdbehov. Personalomsättningen och personalbristen är stor. Det är ett faktum. Behovet av strukturella åtgärder, förnyelsearbete och nya resurser står utom allt tvivel. Jag och Centerpartiet har arbetat med försvarsuppgörelsen utifrån ett klart och tydligt krav, nämligen att de sammanlagt 8 miljarder som kan sparas i omställningen ska föras över till vården och omsorgen. Medan en del partier valt att mest tala om värdig vård och om resursbehovet till vården och omsorgen har vi centerpartister i den delen tillsammans med regeringen visat handling. Det är jag faktist å Centerpartiets vägnar stolt över. Jag kan inte förstå det resonemang som bl.a. Leif Carlson för om att man ställer nya strukturella grepp mot nya resurser. Jag menar att det behövs båda delarna. Vi vill att resurserna ses som ett investeringskapital för att förnya 2000-talets vård och omsorgsverksamhet. Det ska användas till att förstärka primärvården, psykiatrin och äldres vård och omsorg. Vi har också lyckats få med socialdemokraterna, åtminstone en bit, på att vården och omsorgen behöver mer mångfald. Det är i första hand inte en resursfråga, men den är viktig. Det är en viktig bit i det framtida pusslet. Liksom tidigare anser vi att vården ska vara gemensamt finansierad. Vi centerpartister är övertygade om att 2000-talets vård och omsorg måste karakteriseras av många fler utförare än i dag, medan regioners, landstings och kommuners viktiga uppgift är att vara beställare, uppdragsgivare och granskare. Det finns stora akuta behov av mer vårdinsatser inom just de här områdena. För Centerpartiet räcker det dock inte att bara använda centermiljarderna för att fylla akuta behov. De måste också användas för att åstadkomma förnyelse och bidra till omtänkande så att vården i stort är bättre rustad att möta framtiden. Det handlar bl.a. om hur vi ska formulera målet för hälso och sjukvården så att dess förebyggande, behandlande och vårdande insatser baseras på ett hälsofrämjande perspektiv. Det som skett under 1900-talet beträffande den medicinska utvecklingen är enastående. Behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik har sammantaget gett imponerande hälsovinster. Men samtidigt finns det andra utvecklingstendenser som oroar och som urholkar värdet av det som görs. Enligt Riksförsäkringsverket beräknas sjukskrivningarna i år öka med 7 miljarder och uppgå till ca 31 miljarder kronor. Landstingets nettokostnader för primär-, läns och regionsjukvård låg för 1998 på totalt 97,5 miljarder. Jag menar inte att sjukskrivningarna bara är vårdens problem. Men utvecklingen ställer krav på en tydligare hälsoinriktning även för vården. Vården måste få större resurser att ta till vara de anställdas stora kompetens. Patienter och anhöriga måste bli mer delaktiga. De anställdas roll måste bli mer rådgivande. Det handlar också om att vården ska vara mer förebyggande och integrera förebyggande i hela vårdkedjan. I vår prioritering av primärvården avser vi också att de nya resurserna ska användas för att hjälpa primärvården att utveckla sin förebyggande kompetens och sin nyckelroll i den delen. Primärvården har ju unika möjligheter att bidra till utjämnabde hälsoskillnader. Primärvårdens förmåga att nå alla, men individuellt, är av särskild betydelse. Därför behöver distriktsköterskornas, ja hela primärvårdsteamets strategiska roll i framtidens hälsofrämjande sjukvård särskilt stärkas. Ges primärvården bättre förutsättningar att satsa mer offensivt ökar också möjligheterna radikalt att även långsiktigt klara sin personalförsörjning. Fru talman! Hälso och sjukvården ska enligt vår uppfattning finansieras gemensamt via skatter och fördelas rättvist efter behov. Det demokratiska inflytandet över hur gemensamma resurser fördelas är viktigt. Stor vikt bör läggas vid att stärka medborgarens och patientens ställning i vården och omsorgen. För detta krävs mångfald och decentralisering. Det ska finnas utrymme och möjligheter för att privata, offentliga och kooperativa alternativ med olika behandlingsinriktningar och metoder ska få verka. Verksamheten ska i högre grad präglas av lokala förutsättningar, och politikerna ska säkerställa kraven på effektivitet och kvalitet. Enligt Centerpartiets uppfattning innebär en ökad mångfald bland vårdgivare samt ökad konkurrens möjligheter till välfärdsvinster. Alternativ till de offentliga vårdmonopolen är viktiga för att få resurserna att räcka till mer, för att klara nya krav som ställs på sjukvårdens organisation, för att ge patienter valfrihet och för att ge personal ökade möjligheter att välja arbetsgivare. Vi vill helt enkelt släppa fram och bejaka innovationskraften och entreprenörskapet även inom vården. Vi i Centerpartiet kommer, vilket jag tidigare framfört, att motsätta oss att statliga pekpinnar lägger hinder i vägen för att sjukhus får drivas utifrån privata vinstintressen. Denna ideologiska låsning som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och, till min förvåning, Miljöpartiet, lider av dränerar i praktiken vården på kapital och investeringar och ökar kraftigt intresset för privata sjukvårdsförsäkringar, vilket vi har hört omtalas i dagens debatt. Jag tror att Socialdemokraterna agerar för att värna den solidariskt finansierade vården, men låsningarna och signalerna i den här delen gör att effekten faktiskt blir den motsatta. Detta har vi utvecklat i reservation nr 8, och i reservation nr 10 kräver Centerpartiet, med stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet en översyn av lagstiftningen för olika driftsformer i syfte att få schysta och klara spelregler och samma förutsättningar oavsett driftsform. Fru talman! Centerpartiet kan inte acceptera att sjukpenningkostnaderna fortsätter att öka. Det räcker inte med nya utredningar. Det krävs kraftfulla åtgärder för minskad sjukfrånvaro, för att människor ska få komma tillbaka till arbetsgemenskapen. Centerpartiet kommer i morgon att presentera ett paket för minskad sjukfrånvaro med offensiva åtgärder som kan påbörjas redan den 1 januari 2001. Rehabilitering, starkare incitament för arbetsgivare att tänka på personalvården, permanent finansiell samordning och införandet av en ny vårdgaranti är några av de förslag som vi kommer att mer konkret redovisa. De långa kötiderna leder till försämrad livskvalitet för den enskilde och kostnaden för sjukpenningen ökar. Kraven på en ny vårdgaranti och permanent finansiell samordning återfinns också i reservationerna nr 13 och 19. Vi vill också påskynda den telemedicinska utvecklingen och användningen. Ett nationellt hälsonät bör utvecklas. Sverige har en högkvalitativ sjukvård, och vi vill medverka till att Sverige blir världsledande även inom telemedicinen. Alla vårdcentraler, äldreboenden, stora och små sjukhus och privatkliniker bör kunna kommunicera för konsultation och utbildning. Det ger bättre förutsättningar för vård på lika villkor i hela landet. Det ger möjligheter till en decentraliserad vårdstruktur. Detta har vi utvecklat i reservation nr 17. Fru talman! Vi står inför stora utmaningar. Vi har inget val. Vi måste klara de här utmaningarna. Då måste vi vara beredda på strukturåtgärder och nytänkande och dessutom inse att vården och omsorgen behöver tillföras mer resurser.
Fru talman! Jag missunnar verkligen inte Kenneth Johansson att vara glad över att han har varit med och tillfört pengar till sjukvården. Men tyvärr tror jag att det bara fördröjer de nödvändiga förändringar som behöver göras i sjukvården. Om man tillför pengar till sjukvården utan att ändra organisationen fördröjer man nödvändiga förändringar. Det är väl känt sedan tidigare, och det påpekades också av HSU att om man tillför nya resurser måste man se till att man inte gör det så att man stoppar upp de nödvändiga förändringarna. Vi måste fråga oss varför det är så i Sverige att när pengarna är slut i november slutar man operera och begär att få mer pengar. Man får alltså pengar i stället för att ändra sin verksamhet. Varför opererar svenska kirurger 35 % av sin arbetstid när man på de bästa sjukhusen i världen opererar 90 %? Ett bra genomsnitt ligger på 50-60 %. Varför ska vi acceptera att det för samma behandling med samma kvalitet på sjukhus A kostar 40 % mer än på sjukhus B, och att det blir sjukhus A som får mer resurser eftersom de gör av med så mycket pengar, medan sjukhus B, som gör det 40 % billigare, inte får resurser att utveckla det de är duktiga på? Det är där det är fel att lägga in pengar. Vi menar att vi först måste se till att vi optimalt utnyttjar de resurser vi har, ser till att vi får konkurrens, får benchmarking, och får fram de bästa sätten att arbeta. Sedan får vi se vilka resurser som behöver tillföras vården och på vilket sätt det ska ske. Om vi ser långsiktigt framåt är jag, precis som Kenneth Johansson, övertygad om att det kommer att behövas mer resurser i vården, men de kanske kan genereras av vården själv.
Fru talman! I den andra delen av Leif Carlsons replik är vi helt överens. Det krävs ett nytänkande. Det krävs strukturgrepp. Det krävs ett rationaliseringsarbete och ett fortsatt effektiviseringsarbete. Det krävs att alla hjälps åt för att ge förutsättningar för att vi ska få ut så mycket vård och omsorg som på något vis går för de resurser vi sätter in. Det jag tycker är trist är att detta ställs emot den verklighet vi möter, den verklighet som vi kan finna i landsting och kommuner. De senaste veckorna har jag varit ute i ganska många landsting i Sverige och redovisat centermiljarderna, vår överenskommelse och vad det faktiskt kan innebära, inte i lösningar av problem men möjligheter att ta tag i problemen. En vårdcentralschef på Gotland, för att ta det senaste exemplet, kunde direkt räkna upp vad han skulle kunna göra för en miljon kronor - om man teoretiskt sett lade en miljard av dessa åtta till primärvården och delade upp dem i ett genomsnitt på de tusen vårdcentralerna blir det en miljon. Han skulle kunna göra ett offensivt arbete inom primärvården, mer offensivt än i dag. Han skulle ha lättare att rekrytera personal, något som han har problem med i dag. Han skulle ha större möjligheter att förbättra insatserna när det gäller vårdplaneringsarbete, där även inbegripet den palliativa vården.

Fru talman! Jag är också övertygad om att det är den verklighet som möter Kenneth Johansson. Han möter ju verkligheten i den tvångströja som den arbetar i, i det monopolstvång som gäller. Jag kan själv, eftersom jag har varit chef för sjukvården rätt länge, tänka mig massor av saker jag skulle ha kunnat göra för en miljon. Det förstår jag väl. Det är inte det det gäller. Folk längst ute i vården har resursbrist. Det beror på att man i organisationen har ett sådant svinn av pengar som inte kommer till nyttig verksamhet. Det är det jag försöker påtala. Man ska inte tillföra mer pengar, utan man måste i stället släppa på restriktionerna, skapa mångfalden, ge möjlighet att arbeta på annat sätt. Jag tror att Kenneth Johansson är väl bekant med den Svalanderska undersökningen från 1998 som går igenom i stort sett varje typ av klinik och jämför offentlig vård med privat vård. Där ligger den privata i allt - administration, lokaler, personal, allt man vill - 10-20 % under den offentliga. Varför ska vi inte först ta till vara det, i stället för att konservera den offentliga genom att ge den mer pengar. Det blir ju ännu svårare att göra något åt den. Det är ju vad vi har gjort under alla år. Vi har höjt skatterna. Det har tillförts mer statsbidrag. Man har inte gjort de nödvändiga förändringarna, utan gått på i samma hjulspår. Den gamla maskinen drar mer och mer bränsle utan att prestera ett dugg mer. Någon gång måste man göra något åt maskinen. Någon gång måste man byta den mot något nytt som fungerar så att vi får ut något för det bränsle vi stoppar i.
Fru talman! Jag upprepar att jag inte tror att något parti har något att invända mot effektivisering och rationalisering och mot arbete för att ge kärnverksamheter i sjukvården de bästa förutsättningarna att verka. Vi har från Centerpartiets sida redovisat ett antal förslag till hur man skapar förutsättningar för detta. Jag tror att vi har en ganska klar samsyn när det gäller t.ex. mångfald, tillgänglighet, framsläppande av alternativa driftsformer, vårdgaranti osv. Vad sedan gäller resursfrågan påstår jag med de erfarenheter som jag har att det inte är svårare att klara problemen om man är på grön kvist och har möjligheter att få budgeten att gå ihop. Vi har enorma problem runtom i kommuner och landsting, och vi har ett gemensamt ansvar för att ge dessa förutsättningar för att klara sin situation. Det är min bestämda övertygelse att det då behövs ett både-och. Jag kan vidare ha viss förståelse för att Leif Carlson säger nej till de 8 vårdmiljarderna. Leif Carlson och hans parti har inte jobbat ihop dem, utan det har vi gjort. Jag tycker att vi ska kunna känna lite av stolthet över detta. Det har vi rätt att vara.
Fru talman! Jag måste säga att jag kan instämma i en hel del av Kenneth Johanssons synpunkter. Jag håller med honom i hans syn på nödvändigheten av nya resurser till sjukvården. Kenneth Johansson väljer att kalla dem för "centermiljarderna", vilket jag tycker är en något vilseledande beteckning med tanke på att det är skattebetalarnas pengar. Bortsett från det är vi överens om satsningar på resurser till sjukvården. Det är intressant att notera åsiktsskillnaderna i förhållande till moderaterna. Jag skulle ändå vilja få reda på lite mer om hur de här pengarna ska användas och om den mångfald som Kenneth Johansson var inne på. Ungefär var går gränserna för Centerns del när det gäller privata andelar av sjukvården? Hur ska man stoppa privata monopoltendenser, som vi t.ex. kan se på äldrevårdens område här i Stockholmstrakten, där 57 % av äldrevården nu är privatiserad? Det folkpartistiska borgarrådet tycker att det kanske har gått lite väl långt. Vilka medel för att stoppa detta vill Centern anvisa? I andra sammanhang säger man att man inte vill ha några spelregler. Många andra länder har satt upp spelregler för vinstdrivna sjukhus. Jag undrar lite grann varför Kenneth Johansson inte kan se nödvändigheten av sådana. Vi i Vänsterpartiet tycker att sambanden mellan privat drift och privat finansiering är ganska uppenbara. Jag skulle vilja höra om Kenneth Johansson ser några sådana kopplingar och hur man förhindrar att en stor andel privat drift ger incitament till privat finansiering.
Fru talman! Jag vill först uttrycka glädje över att delar av det jag har anfört röner uppskattning. Om sedan beteckningen "centermiljarder" är vilseledande må det så vara. Jag vill genom att använda det uttrycket ge ett tydligt och klart besked: Det är vi som har gjort detta tillsammans med regeringen. Vi har ställt krav och ordnat fram 8 friska miljarder till vården. Vad sedan gäller frågan om gränser och vår syn på mångfald och tillgänglighet vill jag säga att vi vill ha en solidarisk och rättvis finansiering. Vi menar att behovet måste vara avgörande. Vi tycker att man ska bejaka alternativa driftsformer, privata och kooperativa, och även vård som drivs av ideella föreningar och organisationer. Vi har mycket stor respekt för att det måste vara sjukvårdshuvudmännen - landsting, regioner och kommuner - som ska bedöma om man vill göra en entreprenad eller inte. Jag tycker att begreppet "privatisering" egentligen är felaktigt. Det handlar här enligt den modell som vi förespråkar om att man via avtal gör en entreprenad. Man handlar helt enkelt upp utifrån kvalitetsaspekter som fastställs i demokratisk ordning. Den kommunala självstyrelsen är alltså viktig. Självklart måste vi, Rolf Olsson, ha klara spelregler - det har vi hela tiden uttryckt - för att det ska vara schyst mellan de olika vårdentreprenörerna. Det är också därför som vi har lagt fram ett förslag som just handlar om en översyn av spelregler.
Fru talman! Jag lyssnade på Kenneth Johanssons inlägg när vi för några månader sedan förde debatten om spelregler med socialministern närvarande. Jag uppfattade då inte någon öppenhet från Kenneth Johansson när det gäller spelregler för sjukhus. Jag har inte heller fått något svar på om han ser några samband mellan den höjda graden av privat finansiering och privat drift. Finns det incitament för att en ökad privat drift underlättar privat finansiering, som jag angav i mitt anförande? Ser Kenneth Johansson sådana samband, och hur ska en sådan utveckling förhindras?
Fru talman! Vi har klargjort att det behövs spelregler för att det ska vara schyst och rättvist mellan olika vårdentreprenörer och vårdgivare. Som jag sade kräver vi i reservation nr 10 en översyn av lagstiftningen om olika driftsformer i syfte att få schysta och klara spelregler och samma förutsättningar oavsett driftsform. Detta skriver vi klart och tydligt, och det har Rolf Olsson, Vänsterpartiet, inte ställt sig bakom i socialutskottet. Det finns en chans att vi får en översyn, så att alla som jobbar på vårdarenan följer samma spelregler och riktlinjer. Då kan vi tala om att vi har skapat en rättvis plattform att stå på. När det sedan gäller privata sjukförsäkringar är det alldeles klart att de ökar mer ju mer man låser möjligheterna att få in finansiell styrka från bl.a. den privata sidan. Även andra parter är intresserade av att satsa på vården. Om denna är solidariskt finansierad och demokratiskt styrd är det med förlov sagt inte särskilt klokt att avhända sig sådana satsningar. Jag tror att enda sättet att återvinna patienternas förtroende är att tillföra sjukvården resurser, inte att beröva den resurser, vilket alltför mycket av nejsägande leder till.

Fru talman! Inom svensk sjukvård finns ett stort vårdkunnande. Läkemedels och medicinteknikbolag kan mycket väl bli framtidens viktigaste industrigren. Svensk sjukvård har en stor potential att bli en viktig exportprodukt om den ges rätt förutsättningar. Det behövs en ny frihetstid inom vårdområdet. De vårdanställda måste få bli mer än en prick i schemat. Det är dags att höja statusen och självförtroendet hos de vårdanställda. Makten måste decentraliseras, och möjligheterna att knoppa av och öppna eget måste vara goda. Detta är inte minst viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom vården fortfarande domineras av kvinnor. Patientens inflytande ökar om det finns fler vårdgivare att välja mellan. Som patienter har vi mycket att vinna på att service, lyhördhet och god vårdkvalitet uppmuntras. Fler idéer och fler vårdgivare ger skattebetalarna bättre valuta för skattepengarna. Vi har inte råd att slösa med skattebetalarnas pengar. Det är angeläget att nu ta ytterligare resoluta steg mot moderna verksamhetsformer. Personalens vardag måste bli mer meningsfull genom kortare beslutsvägar. I dessa dagar kan man travestera filmtiteln Släpp fångarne loss, det är vår och i stället säga "Släpp personalen loss, det är vård". I våra reservationer tar vi upp flera områden som måste åtgärdas för att en förnyelse av vården ska bli möjlig. Till den hör etableringsfrihet inte enbart för läkare och sjukgymnaster utan även för t.ex. barnmorskor och sjuksköterskor. Det handlar också om att avtalen mellan sjukvårdshuvudmännen och vårdgivarna ska bygga på principen om lika villkor oavsett driftsform. Det är också avtal om kvalitetskrav m.m. som måste definieras. Offentlig insyn måste vara möjlig oavsett driftsform, och det ska finnas en medicinsk behandlingsplan och en omvårdnadsplan m.m. Det kan man kalla en kvalitetsgaranti. Ett sätt att uppnå det kan vara att förlägga kontroll av verksamheten - inte bara för privata vårdgivare - till Socialstyrelsen och att beställaren är skyldig att leva upp till Socialstyrelsens kravlista för att upphandlingen ska bli verklighet. I alla vårdavtal bör skrivas in hur kvalitetssäkringen ska gå till och att landstingen ska kunna gå in med medicinska revisorer. Fru talman! Det har nu gått tre år sedan Samverkansdelegationen presenterade en rapport om villkoren för privata vårdgivare, Klara spelregler. I rapporten framgår t.ex. att var fjärde privat allmänläkare försvann på tre år. Det var ett inslag i den s.k. återställarpolitiken från den socialdemokratiska regeringen. I Klara spelregler fanns en rad förslag för att vända trenden med minskat antal privata vårdgivare. De presenterade en lista med förslag. Varken Margot Wallström, Anders Sundström, Maj-Inger Klingvall eller Lars Engqvist har brytt sig om dessa förslag. I stället förkunnade statsminister Göran Persson i regeringsförklaringen i september 1999 att svenska sjukhus inte ska drivas utifrån privata vinstintressen. Vi väntar nu på en tydligen försenad proposition om något slags förbud mot en viss form av sjukvård, dvs. Fru talman! Patienten är ju trots allt det allra viktigaste - den som all verksamhet ska fokuseras kring. Vi har fått en bra början när det gäller att stärka patientens rättigheter de senaste åren, vilket vi från Folkpartiet har krävt och välkomnat. Husläkarlagen var egentligen det första steget för att förbättra patientens ställning i vården. Den finns delvis kvar inom sjukvården, även om själva lagen har avskaffats. Rätten att fritt få välja läkare i primärvården har återinförts, men Folkpartiet anser att en husläkarlag bör återinföras för att primärvården ska kunna bli grunden i sjukvården. Husläkaren utgör ett första viktigt led i vårdkedjan genom att han eller hon smidigt lotsar patienten vidare till annan vård om det behövs. Det innebär också en nära sjukvård med allmänläkare och distriktssköterskor som ger människor en trygghet i vardagssjukvården. Fru talman! I dag upplever vi fortfarande långa väntetider inom sjukvården. Det handlar inte bara om köer till operationer och behandlingar. Det handlar t.o.m. om veckolånga väntetider inom primärvården. Det har naturligtvis flera olika orsaker. Inom primärvården är det brist på inte minst läkare. Det finns brister inom andra specialiteter och yrkesgrupper, men det handlar också om hur man planerar och bygger upp sjukvården. En bättre utbyggd primärvård, där en läkare ansvarar för 1 500 patienter i stället för, som i dag i många fall, för en bra bit över 2 000 patienter, skulle ge patienterna en snabbare kontakt med primärvården och en bättre vård som i sin tur skulle komma att avlasta sjukhusvården. Därför, fru talman, måste för patienternas skull en ny och vidareutvecklad vårdgaranti införas. Den vårdgaranti som infördes av den borgerliga regeringen 1992 visade mycket snabbt resultat, och i Socialstyrelsens rapport förra året konstaterades bl.a. att 1992 års vårdgaranti hade effekt, att vissa försämringar skedde vid årsskiftet 1994/1995 och att de fortsatte efter det. Socialstyrelsen valde dock tyvärr - till skillnad från kommittén HSU 2000 - att avvisa ett återinförande och vidgande av vårdgarantin. Den socialdemokratiska regeringen har tacksamt tagit emot detta, och tiotusentals patienter får nu vänta avsevärt längre. Man kan konstatera att det i Socialstyrelsens rapport egentligen inte redovisas några nya argument mot en vårdgaranti, utan det är samma den obotfärdiges förhinder som hela tiden används av dem som är emot att förstärka patientens rättigheter på detta område. Folkpartiet anser tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern att förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet bör inledas omedelbart för att man ska kunna införa en vårdgaranti. I ett första steg bör den ursprungliga vårdgarantin införas med vissa kompletteringar, och på sikt bör vårdgarantin omfatta alla medicinskt motiverade diagnoser och utfästa behandling inom tre månader. De allmänt omfattande slutsatserna från Prioriteringsutredningen ska vara utgångspunkt. Fru talman! En annan för patienten viktig fråga är remisser. Både Samverkansdelegationen och HSU 2000 har slagit fast att remisskrav inte är bra. Samverkansdelegationen har i sitt slutbetänkande sagt att "samverkan snarare försvåras än underlättas genom krav på remiss". Folkpartiet delar den uppfattningen. Remisstvånget fyller ingen stor funktion men verkar hindrande för patientens valfrihet och för den privata vården. Det finns flera exempel där socialdemokratiskt styrda landsting har använt remisskravet i motverkande syfte för de privata vårdgivarna. Fru talman! Folkpartiet vill ha ett bättre högkostnadsskydd för läkemedel och läkarbesök än det nuvarande. När det delade högkostnadsskyddet infördes föreslog vi att högkostnadsskyddet för läkarbesök skulle vara 1 000 kr, och samma belopp skulle gälla för läkemedel. Vi vidhåller det förslaget, och vi har i alla budgetsammanhang sedan högkostnadsskyddet infördes avsatt medel för att finansiera detta. Kostnaden för läkarbesök eller utköp av läkemedel får inte bli ett hinder för människor att få den sjukvård och de läkemedel de behöver. Fru talman! I socialutskottets behandling av motionerna var det på väg att bli majoritet för ett förslag som delvis grundar sig på ett motionsyrkande från Folkpartiet liberalerna och handlar om att finansiell samordning ska tillåtas i hela landet. Utskottsmajoritetens skrivning, som är någon typ av kompromiss med Miljöpartiet, är dock sådan att jag tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern har lämnat en reservation på denna punkt. Majoriteten ställer sig nämligen bakom socialförsäkringsutskottets bedömning att det inte är rimligt att FINSAM-modellen genomförs i hela Sverige och anser att det är rimligt att det ges nya möjligheter att samverka. Med hänvisning till det anser majoriteten att finansiell samordning av t.ex. SOCSAM-, FRI SAM och FINSAM-modeller bör utvecklas i hela landet. Detta tvetydiga budskap måste man avslå, och därför har vi reserverat oss. Vi har också i denna reservation begärt ett tillkännagivande till regeringen om att finansiell samordning ska kunna ske i hela landet. FINSAM-försöken är de enda försöksverksamheterna som hittills har utvärderats. Allt pekar på mycket goda resultat både för patientens del och ekonomiskt. De som har deltagit i försöksverksamheten och även andra, t.ex. både politiker - inte minst socialdemokratiska politiker - och tjänstemän, har framfört att de vill fortsätta. Jag tog nyligen del av ett förslag till yttrande till Landstingsförbundets kongress. Det gäller en motion om FINSAM. Landstingsförbundets styrelse ställer sig bakom denna skrivning: "Mot ovanstående bakgrund är det mycket beklagligt att de huvudmän som är intresserade av att driva samverkan i enlighet med FINSAM-modellen inte har möjlighet att agera tillräckligt kraftfullt under en rad kommande år". Så yrkar man bifall till en motion från Folkpartiet om Regeringen är tydligen hårdnackad och säger nej till både fortsatt försöksverksamhet och till att tillåta FINSAM. Vi är övertygade om att resurserna inom sjukvården måste användas maximalt och att en samordning mellan sjukförsäkring, sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling skulle leda till bättre och snabbare vård och rehabilitering för patienterna och lägre kostnad för samhället. Fru talman! Jag står bakom samtliga de 21 reservationer som Folkpartiet har lämnat till detta betänkande, men jag yrkar bifall endast till reservation nr 5

Fru talman! Hälso och sjukvården är en grundläggande del av välfärden. Människor i hela landet måste kunna känna tryggheten i att samhället bistår den som blir sjuk eller funktionshindrad. Vi i Miljöpartiet anser därför att det är viktigt att sjukvården även i fortsättningen i huvudsak är offentligt och solidariskt finansierad. Den offentliga vården ska vara kärnan inom vårdsektorn, men då måste också den offentliga vården vara så bra att medborgarna kan känna fullt förtroende för den. Frågan är: Är det så i dag? Vid sidan av den offentliga vården ska det finnas möjlighet att anlita privata och kooperativa vårdgivare. Mångfalden i vården kan ge en ökad valmöjlighet för patienterna och ett bättre tillvaratagande av den initiativkraft som finns hos personalen. Fru talman! Vi får ofta höra att det går bra för Sverige. Det hör de flesta i hela vårt avlånga land. Men vad jag inte förstår, vilket jag inte är ensam om, är varför vi inte tycks ha råd med vård. Varför talas det fortfarande runtom i landet bara om besparingar och indragningar av verksamhet. Man talar mer om besparingar än om köer och idéer om hur man ska kunna förbättra vården. I Gävleborgs län har det blivit som den värsta TV-såpan. Det går nästan inte en dag utan att det finns reportage och insändare som handlar om olika besparingsförslag inom vårdsektorn. Som jag ser det handlar det inte om att man ska ta bort onödig verksamhet. Det handlar om att ta bort viktig och bra verksamhet. Det har blivit fullt krig om vem eller vad som ska överleva på någon annans bekostnad. Om det här fortsätter gräver den offentliga vården sin egen grav. Det är trots allt den vård som många av oss vill värna. Jag är rädd för att bra verksamhet inom vårdområdet kommer att ta ytterligare stryk innan de vårdmiljarder som så ofta omnämns når ut i verksamheten. Jag är orolig över utvecklingen. Jag är orolig över personalens hälsa. Sjukvården behöver faktiskt både resurser och arbetsro. När det gäller vårdmiljarderna vill jag säga till Kenneth Johansson att jag tycker att det är bra att de kommer. Jag tycker att det är bra också med den här extramiljarden, som kommer nästa år, som vi också har varit med och förhandlat om. Men när man ska prata om de här vårdmiljarderna måste man också berätta för folk att de s.k. centerpengarna kommer nästa mandatperiod när det kanske finns en helt annan regering. Gör Kenneth Johansson det? När jag pratar om dessa vårdmiljarder med människor och berättar under vilken tid och vilka år de kommer blir de oftast förvånade. Många har nämligen upplevt att detta är pengar som är på gång och som kommer nu, men så är det ju inte. Men det är trots allt bra att de kommer när de kommer. Men jag är mycket orolig över dagens situation, och jag tycker att man har anledning att vara det. Kenneth Johansson tog upp att Miljöpartiet motsätter sig vinster i vården. Jag tycker inte att man kan säga att vi motsätter oss vinster. Men man kan diskutera hur vinsterna används. Om vinsterna används inom vården till att förbättra och utveckla den eller kanske till mer personal är det bra. Men om vinster i vården går till någon aktieägare någonstans tycker vi inte att det är bra. Vi tycker att vinster i vårdsektorn ska användas i vårdsektorn. Fru talman! I det här betänkandet står vi bakom ett flertal reservationer. En del bygger på egna motioner. Andra reservationer bygger på andra partiers motioner som är snarlika förslag som vi tidigare har lagt fram. Några reservationer är nya bra förslag som vi gärna stöder oavsett vilket parti som har kommit med dem. Vi har bl.a. en viktig reservation där vi föreslår att regeringen utreder möjligheten att införa ett utgiftstak som täcker de befintliga högkostnadsskydden. Det är viktigt att se till att en enskild person inte kan drabbas av alltför höga kostnader på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder. Vi har fått uppgifter om att det finns de med stora funktionshinder som drabbas ekonomiskt mycket hårt i dagens avgiftssystem. De drabbas av kostnader för t.ex. hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst, ledsagning, hjälpmedel, utprovning av hjälpmedel, läkemedel, läkarbesök, tandvård, rehabilitering eller annan sjukvårdande behandling. En stor del av medborgarna klarar sig helt från den här sortens kostnader. Andra kommer undan med några kostnader. Men vi har slutligen en grupp funktionshindrade. Där finns de med mycket stora problem och behov. De drabbas hårt av alla avgifter. De kan om de har otur tvingas betala maximalt på alla områden. De som drabbas hårdast lever dessutom många gånger på en blygsam pension. Vi har hört exempel om personer som drabbas av årskostnader på upp till 20 000-30 000 kr. Vi anser att det är en fråga om solidaritet att fördela den här sortens kostnader, så att de med de största behoven och de lägsta inkomsterna får sina kostnader märkbart reducerade. Tyvärr har vi inte fått något gehör för vårt förslag. Men vi kommer att återkomma med krav på att regeringen åtminstone utreder det förslag till kostnadstak som vi har framfört. Fru talman! Vi har tidigare krävt att alla patienter ska ha rätt till s.k. second opinion. Vi ställer oss därför bakom Centerns förslag om att alla patienter ska ha den rätten. Den nuvarande lagstiftningen ger bara den rätten till patienter med livshotande sjukdomar eller skador. Jag är övertygad om att möjligheten för en patient att få en ny bedömning av en annan läkare kan vara till stor nytta både för patienten och för vården. Vi står också bakom ett förslag om att tillåta personer som misstänker att de har smittats av hiv att förbli anonyma vid testning. Vi delar uppfattningen att fler då vågar komma till en testning, vilket förhoppningsvis leder till att de som behöver behandling kommer i ett tidigare skede och att en del som är rädda för att de kanske har blivit smittade kan få ett besked som befriar dem från den oro som de bär på. Fru talman! Tillsammans med Vänsterpartiet står vi bakom en motion från Siw Wittgren-Ahl som tar upp problemen med tatueringar och piercing. Jag tycker att det är en bra och viktig motion. Jag tycker att det är märkligt att det inte finns riktiga krav på en verksamhet där man gör sådana här ingrepp som kan skapa allvarliga infektioner. Vem som helst kan starta en sådan verksamhet. Man kan skicka efter utrustning på postorder. Jag har själv sett grabbar som har tatuerat sig och fått inflammationer och s.k. Karl-Alfredunderarmar. Vi har också en reservation tillsammans med Folkpartiet där vi lyfter fram behovet av psykologisk kompetens i primärvården. Vi stöder också ett förslag om att det bör tillsättas en utredning om alternativa behandlingsmetoder och en reservation från kd om att det behövs fler händer i vården. Vi har dessutom en reservation om att det ska skapas fler platser för praktiktjänstgöring för psykologer. Och vi står bakom ett vänsterförslag om en utredning om lobotomiverksamheten i Sverige. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla de reservationer som Miljöpartiet är med på men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 33 som handlar om ett kostnadstak för dem som har orimligt stora kostnader för sin sjukdom eller för sitt funktionshinder.
Fru talman! Thomas Julin har alldeles rätt i att de pengar som kommer från försvarsuppgörelsen faller ut först 2002-2004. Det är onekligen nästa mandatperiod. Däremot kommer de utgångspunkter och riktlinjer som ska gälla för dessa medel att presenteras inom 14 dagar. De kommer upp i förslaget till den nationella handlingsplanen. Det är nu man skapar förutsättningarna. Sedan vet vare sig Thomas Julin eller jag hur de olika majoriteterna ser ut runtom i landet, för det är där som jobbet, prioriteringarna och bedömningarna ska göras utifrån de lokala förutsättningarna. Jag tycker inte att det är något större problem, mer än att det borde ha kommit tidigare, eftersom det har behövts tidigare. Det är vi överens om. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga som gäller olika driftsformer.

Varför har inte Miljöpartiet hittills kunnat ställa upp på det? Det är min fråga.
Fru talman! På det senare kan jag svara att vi tycker att vi kan vänta på de förslag som kommer nu när det gäller vården. När det gäller vårdmiljarderna håller jag helt med Kenneth Johansson. Jag tycker att de här pengarna är bra. Men jag oroar mig över den situation vi har i dag, och jag tycker att det är viktigt att man talar om och redovisar väldigt tydligt att de här pengarna kommer mycket senare. Det är min klara uppfattning att det är väldigt många som tror att de här pengarna är på gång redan nu. Men Kenneth Johansson kanske är tydlig på den här punkten när han är ute och talar.
Fru talman! Vad mig anbelangar är det fullständigt klart att det handlar om 2002-2004, men det finns all anledning att ge det korrekta underlaget. Vi kan fortsätta hjälpas åt att vara tydliga på den punkten. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Rätt ska vara rätt. Jag hade också en fråga om FINSAM och möjligheter till större lokalt arbete för att sätta individen i centrum och använda försäkringskassans, arbetsförmedlingens, socialtjänstens samt hälso och sjukvårdens pengar på ett friare sätt. Tack vare Miljöpartiet blev det dock en positiv skrivning i utskottet, även om det kanske finns lite bristande logik i skrivningarna. Men det är en positiv del och det har Miljöpartiet bidragit till. Men i vår reservation ville vi gå ett steg längre, nämligen göra ett tillkännagivande, så att man verkligen kan tro och hoppas att det ska kunna leda till resultat. Min fråga till Miljöpartiets Thomas Julin är om han har så pass mycket information och förankringar eller om han vet att detta ska leda till någonting. Hittills har det varit ganska magert på den punkten.
Fru talman! Tyvärr, Kenneth Johansson, har jag inte den information som Kenneth Johansson frågar efter. När det gäller FINSAM tycker jag om tanken att man ska kunna utnyttja sådana här möjligheter. Det som var synd med det här förslaget var att det var begränsat till FINSAM. Om motionens innehåll hade varit bredare hade vi kunnat ställa upp på den.

Herr talman! När det gäller Catherine Perssons fråga vill jag bara säga att jag just har besvarat den. Det svaret gav jag nämligen både till Rolf Olsson och till Kenneth Johansson - det är exakt samma frågeställning; det är bara att gå till protokollet för att se det. Catherine Persson talar om vinsten i vården. Det finns ett börsnoterat företag som heter Gambro som har ett börsvärde på 30 miljarder som företaget har på grund av att man väntar sig vinst. Omsättningen ligger på 15 miljarder, varav ungefär 7 miljarder går till sjukvårdande behandling. Ca 50 000 patienter dialysbehandlas - några hundra faktiskt i Sverige. Det gör man till en kostnad som är 30 % lägre än i landstingen och till en högre kvalitet. Varför ska inte detta, som faktiskt är beroende av riskkapital, få ge bättre sjukvård - som det ju faktiskt gör? Sedan har jag en principiell fråga till Catherine Persson angående privat företagande över huvud taget och om hur socialdemokrater ser på det. I den rapport som den socialdemokratiska gruppen i utskottet lagt fram säger ni att privatisering av sjukvård undergräver förutsättningarna för generell välfärd. Ni talar om marknadens snäva vinstintresse som skulle leda till en felaktig utveckling av sjukvården. Är det bara de som vill etablera sig inom sjukvården med sjukvårdsföretag som är speciellt olämpliga, oetiska, ja, närmast halvkriminella eller gäller det generellt, för allt företagande? Anser ni att Ericsson tillverkar dåliga mobiltelefoner snabbt för att ta sig ut på marknaden och sedan sticka med vinsten eller att varje bilreparatör, stor eller liten, är en sådan som snor till några reparationer för att sedan ta pengarna och ge sig i väg i stället för att tänka på kvalitet och kundtillfredsställelse? Om det är så att ni respekterar företagande i övrigt och tycker att det är bra, vad är det då som gör att just det privata företagandet skulle vara så totalt annorlunda när det gäller sjukvård? Angående rapporten har jag också en fråga. På s. 4 tar man ju upp en SAF-rapport. Det står så här: Någon form av privata sjukvårdsförsäkringar som moderaterna talar om nämns inte i rapporten. Jag skulle vilja veta när jag eller någon annan moderat har föreslagit privata sjukvårdsförsäkringar.

Herr talman! Den första frågan har jag, som jag nyss sade, redan mycket tydligt besvarat. Det är bara att gå till protokollet för att se det. Catherine Persson talar om detta med allemansrätt och offentlig sjukvård och säger att alla garanteras lika vård på ett bra sätt. Men varför tror hon - precis som sagts här tidigare i dag - att privata försäkringar och en gräddfil skapas? Det beror ju på att det hela inte är tillfredsställande. Det är helt onödigt, menar vi, att det blir på det här sättet. Därför anser vi att det behövs privata lösningar och därför anser vi att t.ex. privata företag ska kunna utveckla det som Gambro har gjort. Men ni säger nej fastän det är 30 % billigare. Vad är logiken i det? Jag förstår att Catherine Persson slingrar sig när det gäller vinstintresset. I verkligheten har ni så fort det kommer till kritan, så fort ni haft möjlighet, gått emot privata företag och vinstintresset. Det är inte så länge sedan man skulle förstatliga läkemedelsindustrin men det är inte opportunt i dag när den går med stor vinst. Sedan hade vi lex Pysslingen. Det var fult att tjäna pengar på barn. Vidare hade vi generalangreppet på privat företagande med löntagarfonderna. Ränderna går aldrig ur. Nu har ni fått en möjlighet att försöka vända det mot privat företagande med vinst inom sjukvården. Hellre får folk tydligen dålig sjukvård och får köa än att ni släpper in privat företagande med vinstintresse som kunde ge alla vård. Jag frågar igen: När har vi föreslagit privata försäkringar? Vad vi föreslår är en obligatorisk försäkring, lika för alla - oavsett betalningsförmåga och risk. Detta har inte ett dugg att göra med det som Catherine Persson här säger.

Herr talman! Catherine Persson talar om allemansrätten - liksom, tror jag, socialministern har gjort. Men allemansrätten i Sverige är gratis. Man får gå och njuta och ta för sig när man själv vill. I vår sjukvård kan det - jag har tidigare citerat en medelålders kvinna - kosta stora pengar och man kan tvingas avstå på grund av de ekonomiska resurserna. Vad gäller allemansrätten behöver man inte vänta, vare sig ett år eller ett och ett halvt år - som vi ju har det inom sjukvården. Jag vill fråga Catherine Persson om de höga kostnader som det totalt kan bli fråga om för en person som drabbas av en kronisk sjukdom, för att ta ett exempel. Är socialdemokraterna beredda att se över det här så att man inte behöver avstå från vård på grund av den ekonomiska situationen? När det gäller lobotomerade finns det ett par tre reservationer. Varför vänder sig socialdemokraterna mot en utredning om hur många som är lobotomerade, om varför det gjorts osv.; detta för att ge de här personerna ett värdigt bemötande? De är ju trots allt oerhört drabbade av ett handikapp som varar livet ut. Jag frågar alltså: Varför?

Herr talman! Det här är ju ett sätt att arbeta i ett replikskifte - att lyfta fram en helt ny fråga än den som jag har tagit upp, nämligen den om sjukvården. Men jag svarar gärna på den sista frågan. Vi menar att detta är ett sätt att stödja kvinnan. Finns det någon gång som kvinnor som jag har pratat med har känt sig ensamma och utelämnade är det när de har gjort abort - i det utomordentligt svåra beslut som jag tror att det är för alla. Det här är tänkt som en stödåtgärd. Man ska få samtal och information och bli medveten om sin situation. När man är i kris kan det lätt vara så att man fattar beslut och senare tänker: Varför sade ingen det här? Vi har ju sett att det finns oerhört många som mår dåligt när de har gått igenom en abort. Det är därför som vi tycker att man ska lägga ned både forskning och mycket tid och kraft på att se till att alla människor mår så bra som möjligt. Det ligger i detta. När det gäller de höga kostnaderna vill jag komma tillbaka. Jag fick inte svar på om Catherine Persson tycker att det är rimligt att många människor i dag ska tvingas avstå både mediciner, hjälpmedel och annan vård för att de inte har råd att ta ut det. Som Catherine Persson vet så finns det en reservation om att vi vill ha en utredning om att samordna de olika högkostnadsskydden till ett enda, så att en enskild person vet vad man som mest ska behöva betala. Jag vill fråga om Catherine Persson har sympati för den tanken.

Herr talman! Nu har det kommit en del rapporter om väntetiderna till olika typer av operationer. I dag kan man läsa i Västerbottens-Kuriren om situationen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå bl.a.: höftled - 108 veckor. Kan man inte öka kapaciteten under det andra halvåret kommer man, eftersom antalet patienter ökar, upp i 156 veckor. Inkontinens och framfall - ett och ett halvt till två års väntetid. När det gäller de här vanliga operationerna - man kan säga att det är de som ingick i vårdgarantin - så är väntetiderna två till två och ett halvt år. Ni socialdemokrater vill ju inte ha någon vårdgaranti, även om vi vet att den faktiskt ledde till minskade köer. Jag vill fråga Catherine Persson vad hon säger till en umebo som har en värkande höft och nyligen fått beskedet: Om minst två år kan du räkna med att få din operation. Vad säger man då när man inte kan lova någonting, inte har någon garanti och inte vill göra någonting?

Herr talman! Folkpartiet har inte motsatt sig nya pengar till vare sig kommuner eller landsting. Däremot har vi kanske ibland tyckt att de borde öronmärkas så att de inte hamnar på fel ställe, vilket de faktiskt har gjort. Jag tycker att det är rimligt att man som patient ska kunna få ett klart besked om när man ska kunna få en operation eller en behandling. Men jag tycker inte att beskedet ska innebära så lång tid som ett par år. För att knyta an till det tidigare replikskiftet här så tycker jag inte att det är så konstigt att människor som får väldigt ont i t.ex. en höft och kanske blir invalidiserade tar ett banklån och ser till att få operationen utförd, eller i tid skaffar sig en privat försäkring för att se till att de inte hamnar i den här situationen. Det är de här bristerna i sjukvården som leder till ett systemskifte. Vi kan kalla det för det, men det är inte något förslag i riksdagen, utan det beror på att sjukvården inte fungerar.

Herr talman! Jag ska begränsa mig till en fråga. Den handlar om problemet med att vi har alldeles för många långtidssjukskrivna. Vi har inte minst inom vård och omsorgssektorn många som av fysiska, psykiska eller arbetsmässiga skäl inte klarar av att få avsluta sin arbetskarriär på ett värdigt sätt. Det är naturligtvis den mänskliga delen som är det största bekymret. Dessutom är detta förstås ett stort samhällsekonomiskt bekymmer. Jag tycker att det finns all anledning att fråga en representant för Socialdemokraterna: När kommer åtgärdsförslagen? Det som kom i vårbudgeten handlade om att man skulle utreda de utredningar som finns. Men det krävs ju mer än utredningar. Det krävs handling och åtgärder. I mitt anförande har jag redovisat ett antal åtgärder, t.ex. ökad rehabilitering, incitament för arbetsgivare och finansiell samordning. Det är just det sista som jag skulle vilja fråga Catherine Persson om. Miljöpartiet hjälpte till att få socialdemokrater och vänsterpartister att acceptera en öppen skrivning i utskottet om en permanentning av en finansiell samordning över landet. Vad leder det till? Jag fick inget besked om detta av Miljöpartiets representant. Vad kan Catherine Persson redovisa att det leder till? Det är min fråga.

Herr talman! Det är korrekt att det är socialförsäkringsutskottet som tidigare har behandlat den här frågan. Men nu har vi ju den faktiskt i socialutskottets betänkande, och det är det vi pratar om nu. Jag tycker att det initiativ som utskottet tog borde ha blivit ett tillkännagivande, men det blev i alla fall en skrivning om att man skulle öppna detta för hela landet. Min fråga är åter: Vad kommer det här att leda till? Catherine Persson säger att det pågår ett arbete och att vi inom kort kommer att få en reaktion, förhoppningsvis en positiv sådan, på vad majoriteten i socialutskottet framförde som sin uppfattning och synpunkt. Jag tror att alla de som i dag går utanför arbetsgemenskapen efterlyser konkreta åtgärder, och inte utredningar.

Herr talman! Leif Carlson informerade oss om att läkemedelsindustrin går med stora vinster i dag. Det är ju riktigt. För egen del tycker jag att det kanske inte vore så dumt om det mervärdet i stället tillföll samhället genom ett aktivt samhälleligt ägande av motsvarande industri. Herr talman! I mitt inlägg ska jag uppehålla mig vid frågan om lobotomi. Vänsterpartiets avsikt med den här motionen är att försöka bringa klarhet i en fråga som nog kan sägas vara något av ett öppet sår för många av de berörda och deras anhöriga. Utskottsbehandlingen av motionen tillför inte något kvalitativt nytt jämfört med vad som har varit känt från tidigare behandlingar. Man kan nog utan att förhäva sig säga att utskottet vanemässigt föreslår ett avslag på motionen baserat på tidigare behandling av liknande krav. Vi är inte ute efter att skuldbelägga någon, utan endast efter att försöka bringa klarhet i effekterna av användandet av en medicinsk teknik på ett ganska stort antal personer i landet, varav många fortfarande är i livet. Vi menar att det faktum att ingreppen utfördes enligt dåtidens vetenskap och beprövade erfarenhet inte är skäl nog att avstå från att belysa frågan nu när vi har en annan kunskap. Det är inte heller obekant att debatten i den här frågan av och till blossar upp även utanför det här huset. Debatten förs också i läkarkretsar. Vår uppfattning är att det finns ett brett intresse i samhället av en fördjupning av kunskaperna kring den här frågeställningen. Enligt vår mening är det skäl nog för att genomföra en ordentlig belysning av användandet av nämnda teknik under den här perioden. I Norge använde man sig av samma operativa ingrepp. Även i Norge utfördes det i enlighet med dåtidens vetenskap och beprövade erfarenhet. Skillnaden mellan Norge och Sverige är att i Norge har man haft mod att arbeta sig igenom den här frågan. På grundval av vad man har fått fram i den genomlysningen har man också dragit vissa slutsatser. Herr talman! Jag skulle vilja ta ett exempel utifrån min egen erfarenhet. Jag jobbade en tid inom psykiatrin med en person som definierades som ett omöjligt fall, eller mer kliniskt definierat: ett svårartat kroniskt fall. Under ca 20 års tid transporterades den här personen runt inom psykiatrin med en mycket hög dosering av psykofarmaka. Jag träffade den här personen för några månader sedan. I den stunden kände jag rent personligen en mycket stor glädje över att jag faktiskt fått vara med när den här personen för första gången på åtskilliga år tog modet till sig, lämnade den gamla invanda miljön och vågade sig ut i en annan miljö där han träffade andra människor. Han träffade också personer som han kände innan han blev sjuk. Jag vill med bestämdhet hävda att räddningen för den här personen var den psykiatrireform som genomfördes för ett antal år sedan och det kommunala ansvarstagandet för den här gruppen av människor. Detta innebar att det började blåsa nya friska fläktar i Om den här personen hade haft sin sjukdomsperiod under den tid som vi här diskuterar, hade han givetvis tillhört den grupp människor som utsatts för detta. Han hade haft samma elände som flertalet av dem som blev behandlade enligt dåtidens vetenskap och beprövade erfarenhet. Herr talman! För tids vinnande ska jag avstå från att yrka bifall till reservationen även om vi naturligtvis håller fast vid vårt krav. Jag skulle avslutningsvis också vilja apostrofera Nacka Skoglund som en gång sjöng: Vi kommer tillbaka - detta för att tala om att det är inte sista gången som kammaren får debattera den här frågan. Vi kommer att komma tillbaka ända tills vi i vårt land vågar visa samma mod som norrmännen i den här frågan.

Herr talman! Jag har förstått att det inte är vanligt att man i socialutskottet och här i kammaren tar ställning till hur man behandlar olika sjukdomstillstånd. Jag kan förstå det på ett sätt, men jag begriper det inte riktigt. Det handlar ju om en helhetssyn över hela Om man i olika landsting beslutar på olika sätt kan det ju betyda att man får olika hjälp beroende på var man bor i landet. Jag tänker prata om två områden där det är lite svävande om det handlar om sjukdomar eller inte. Socialutskottet har bedömt att det handlar om sjukdomar. Det första området är ätstörningar. Glädjande nog uppmärksammas människors problem med ätandet mer och mer. Jag tror att det är viktigt att vi gör det ändå mer tydligt och att man betonar att det egentligen inte är problem med mat utan just med ätandet av mat, och att problemen därför måste benämnas ätstörningar eller ätproblem. Det är inte maten som är problemet utan krafter i människor som gör att ätandet blir destruktivt, både när det gäller att äta lite och att äta alldeles för mycket. Det är inte sant att anorektiker inte äter alls. De äter fel, för lite och får i sig för lite näring. Andra äter för ofta eller i obegränsade mängder. Vissa äter och kräks. Vissa äter massor utan att kräkas. Många människor som lider svårt av ätstörningar har normal kroppsvikt och blir därför inte uppmärksammade och får heller ingen hjälp. Ätstörningar drabbar oftast flickor och kvinnor, men pojkar drabbas allt oftare. Det är förödande att utseende och skönhetsideal när det gäller det yttre så totalt tillåts styra människor att de till slut kan bli sjuka. Det är ändå mycket viktigt att inte förenkla orsakssambanden när det gäller ätstörningar så att man tror att det bara handlar om kroppsfixering. Det är mycket mer komplicerat. I Vänsterpartiets motion säger vi att det är viktigt att hjälpen ser till helhetsperspektiven för att bota problemen. Jag vill kort nämna de anhörigas situation. Mammor, pappor, syskon och barn ser, men förstår kanske inte alltid vad det är som händer i familjen. Ofta belägger sig framför allt föräldrar med skuldkänslor och tror att det är deras fel. Familjemedlemmarna och andra släktingar och vänner blir oroliga och kan totalt uppfyllas av den sjukes beteende. För att den sjuke ska kunna tillfriskna krävs att familjen får hjälp i samma takt som den sjuke. Om man får önska borde det vara så att dessa människor fick hjälp på speciella kliniker inom landstinget. Detta skulle bli mycket billigare än i dag när man försöker bota på många olika ställen inom och utanför landstinget. De här människorna slits ofta mellan det privata och det offentliga och mellan socialtjänst och sjukvård. Herr talman! Jag vill säga något om innehållet i reservation nr 41. Där är jag än mer oförstående till hur man kan bedöma detta som en sjukdom. Det handlar om konsekvenser av att man som barn har levt med människor som har missbrukat, framför allt alkohol. Det handlar om konsekvenserna av vår svenska alkoholpolitik. I Sverige har vi beräknat att vi har ungefär 300 000 alkoholister. Om man skulle göra ett överslag - som i och för sig är väldigt slarvigt - att varje har två barn har vi 600 000 barn. Nu är det inte så, utan Socialstyrelsen har räknat ut att vi har ungefär Oerhört många barn har påverkats av att växa upp i ett alkoholisthem. Att identifiera dessa barn oavsett om de är små eller stora, är svårt av många skäl. De flesta föräldrar i ett alkoholisthem förnekar verkligheten därför att den är förnedrande, men framför allt för att skydda barnen. Barn är olika och reagerar olika i olika situationer. Barn föds med olika tjock hud, brukar jag säga, eller med olika styrka på det filter som skyddar barn mot ironi, sarkasmer, lögner, förnedring, hot och våld som är inslag som kan förekomma i ett alkoholisthem. Samhället sviker i dag barn till alkoholister, vilket vi kommer att behandla i nästnästa betänkande, Barnfrågor. Samhället fortsätter att stödja vuxna barn till alkoholister. De flesta söker aldrig hjälp för sina grundproblem. De flesta förstår kanske inte ens sambandet mellan att ha vuxit upp i ett alkoholisthem och de problem som kan uppstå i vuxen ålder. Många vuxna människor har för att skydda sig, sitt liv och sin självkänsla, skaffat sig ett så starkt förnekande att man inte ens är medveten om hur situationen var hemma. Man pratar inte ens med sina syskon om hur situationen var. Genom ökade kunskaper om detta inom sjukvård, psykiatri, företagshälsovård, socialtjänst och andra rehabiliteringsverksamheter kan dessa människor få relevant hjälp. Jag är helt övertygad om att om vi skulle bifalla den andra att-satsen i Vänsterpartiets motion, nämligen att Socialstyrelsen borde få i uppdrag att kartlägga och utreda behandlingsbehovet för vuxna barn till alkoholister skulle det leda till mycket stora besparingar för samhället. Varför och hur? Jo, därför att många av dessa människor i dag får hjälp av samhället för fysiska och psykiska konsekvenser av att ha vuxit upp som jag har beskrivit. Det man söker för är andra problem. Det kan vara magkatarr, magsår, spända käkar, ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk, migrän, sömnproblem, utlösande av diabetes och t.o.m. utlösande av cancer. De kan också få hjälp mot oro, nervösa problem, eget missbruk, relationsproblem, reaktioner vid kriser - t.ex. skilsmässor och dödsfall som blir svårare och mer smärtsamma på grund av obearbetade upplevelser från barndomen. När vi får behandling bara för det som syns kvarstår de grundläggande problemen, och symtomen kan fortgå eller visa sig på ett annat sätt. Då får man behandling för det, men symtomen fortsätter och man får andra problem som man får behandling för. Ingenting blir egentligen bättre, eftersom grundproblemet är kvar. Det finns i dag bra hjälp att få, men den är oftast mycket dyr. I reservationen nämns en kostnad om 10 000 kr, men jag känner till mycket dyrare alternativ. Det är en mycket bra hjälp. De dyraste alternativen är privata och minst lika bra som de offentliga. Det får inte vara så att den hjälp dessa människor får ska vara beroende av deras ekonomi. De har inte valt att växa upp i ett hem där den ena eller båda föräldrarna har druckit för mycket alkohol. Samhällsekonomiskt kan man, som jag tidigare sade, göra stora besparingar på sjukvårds och socialtjänstskostnader, på kostnader inom psykiatri, på minskad sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning, som i mycket hög grad drabbar vuxna barn till alkoholister. Därtill kommer effekter i form av lidande som vi aldrig någonsin kan mäta i pengar. Jag har svårt att se varför man i socialutskottet inte kunde gå med på att låta Socialstyrelsen kartlägga och utreda de behov som denna kategori har.

Herr talman! Jag ska vad gäller propositionen och betänkandet Vissa hälso och sjukvårdsfrågor endast uppehålla mig vid det som skiljer oss från majoriteten. Man kan naturligtvis diskutera logiken i att föreslå en utökning av förskrivningsrätten till nya grupper när det samtidigt sitter en utredning som bl.a. ska se på möjligheterna till inskränkningar för grupper som redan har förskrivningsrätt. Jag anser dock att en utökning av sjuksköterskornas förskrivningsrätt är motiverad, därför att det utan tvivel betyder en bättre patientservice. Mot bakgrund av de positiva erfarenheter av förskrivningsrätt för distriktssköterskor som Socialstyrelsen redovisat tycker vi att förslaget om en breddad förskrivningsrätt för sjuksköterskor i princip är riktigt. Men, herr talman, förslaget missgynnar privata sjukvårdsverksamheter. Det riktiga måste vara att rätten till förskrivning är helt kopplad till kompetens och inte är knuten till vem som är arbetsgivare eller till anställnings och avtalsformer. Den måste enbart knytas till kompetensnivån legitimerad sjuksköterska med de vidareutbildningskrav som anges. Tyvärr har man dock lagt förslaget alltför snävt, om avsikten har varit att förbättra patientservicen speciellt för de äldre. Regeringens förslag omfattar inte den stora grupp legitimerade sjuksköterskor inom den kommunala hälso och sjukvården som klarat sjuksköterskeexamen före 1993 och som har minst fem års yrkeserfarenhet. Dessa borde, efter en individuell prövning och efter en vidareutbildning med 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära kunna erhålla förskrivningsrätt just för att underlätta för de äldre. Socialstyrelsens föreskrifter för området bör utformas i enlighet med detta. Herr talman! Att döma av den sammanfattning av Datainspektionens rapport till regeringen som har fogats till propositionen har det förekommit omfattande missförhållanden vad beträffar Apoteket AB:s hantering av det redan befintliga receptregistret i anslutning till den s.k. dosexpeditionen. Det är minst sagt anmärkningsvärt att verksamheten delvis har kunnat försiggå i strid med lag så länge. Hälso och sjukvårdsuppgifter är ur integritetssynpunkt mycket känsliga. Vi har därför sagt att det bör räcka att i receptregistret, som är avsett för administrativa åtgärder som debitering av patienter eller överföring av kostnadsuppgifter mellan landsting, ange patientens födelsedatum, och att uppgift om behandlingsansvarigt landsting lämnas genom angivande av postnummer. Det administrativa registret bör självklart föras skilt från registret för medicinsk uppföljning och forskning, där personnummer är nödvändigt. Herr talman! Dosexpedition ökar kvaliteten i läkemedelshanteringen, och vi har inget att invända mot att en utökad dosexpedition möjliggörs. Jag var själv för tolv år sedan på ett ålderdomshem mycket medveten om hur ofta det blev fel på medicineringen. Jag genomförde då ett försök med dosexpedition tillsammans med den nu för läkemedelshanteringen ansvarige på Socialstyrelsen, numera professor i socialmedicin. Detta skedde under en tid när man inte tänkte så mycket på integriteten. Det gällde bara att göra det bättre för patienterna. Det blev också mycket bättre. Jag tror att vi alla först efteråt har insett att det betyder väldigt mycket att man inte går alltför hårt fram med patientintegriteten, hur goda avsikter man än har. Jag tycker nu att det är självklart med tanke på den höga patientintegriteten att registret ska föras på ett sådant sätt att skriftligt medgivande anges. Man är här bunden till att det finns ett personnummer och att det gäller känsliga uppgifter. Det är olyckligt att propositionen saknar angivande av på vilket sätt den registrerade ska lämna sitt samtycke och av hur informationen till den registrerade ska ske. Detta måste snabbt klaras ut för säkerställande av en riskfri medicinadministration till äldre, eftersom dosexpedition i det sammanhanget är bra. Jag tycker att regeringen snarast måste återkomma till riksdagen med ett förslag som är förenligt med de integritetskrav som jag har beskrivit. Vi måste hysa en betydligt större respekt för att människor i dessa mycket känsliga frågor själva ska få avgöra, eller att i en del fall där äldre kanske inte klarar det en god man får avgöra vad som är det bästa för patienten. Herr talman!

Herr talman! Detta är en ganska ovanlig proposition ur flera perspektiv. Till att börja med brukar den nu sittande regeringen knappast fatta några beslut medan utredningar pågår, även om de är mycket omfattande, och ibland tillsätter man utredningar efter utredningens slut. Här har man lagt fram en proposition medan det pågår en utredning som dessutom snart är färdig. Jag tycker precis som Leif Carlson att det är riktigt att man förändrar olika strukturer när det är positivt. All utvärdering från Socialstyrelsen av förskrivningsrätt för sjuksköterskor, i första hand distriktssköterskor, har visat sig positiv. Vi tycker därför att det är riktigt att man ser till att kompetensen används på rätt sätt. Läkarna får nu mer tid till andra och mer kvalificerade uppdrag, och det tycker vi är väldigt positivt. Det känns ändå som om propositionen är lite hastigt tillkommen, om jag får uttrycka mig så. Först och främst kommer utvidgningen inte att gälla alla sjuksköterskor inom den här verksamheten. Den kommer nämligen inte att omfatta ungefär 6 000 sjuksköterskor som fått sin legitimation före 1993 och som har minst fem års erfarenhet. Vi har påpekat detta i den reservation som är fogad vid betänkandet. Vi anser att även dessa sjuksköterskor borde innefattas efter en individuell prövning och efter en utbildning i farmakologi om 20 poäng. Det andra som jag har kommit fram till när jag har förberett mig inför den här debatten är att förskrivningsrätten för de distriktssköterskor som i dag har sådan rätt gäller både om de jobbar i kommun eller landsting eller om de arbetar i privat verksamhet. Det är så som vi tycker att det ska vara. Jag vet uppriktigt sagt inte något område där en rättighet är knuten till den utbildningshuvudman som man har haft. Jag kanske ska fråga Conny Öhman om regeringen och socialdemokraterna visste om att det blir en annorlunda förskrivningsrätt här, eftersom det är knutet till kommun eller landsting, än vad distriktssköterskorna har, eller om det bara en lapsus så att ni känner att ni vill rätta till det. Jag hoppas att det är det. Om det är den nya policyn vill jag fråga om läkarnas förskrivningsrätt också kommer att ändras så att den bara gäller om läkaren är anställd av landsting eller kommun. Det är väldigt viktigt att man är tydlig på den här punkten så att både befattningshavare och allmänheten vet vad som gäller i framtiden. Herr talman! Med de orden vill jag yrka bifall till reservation 1, och så ser jag fram emot att få svar på mina frågor.

Herr talman! Vi har under flera år bevittnat en snabb omstrukturering av vården. Vårdtiderna på våra sjukhus har minskat, fler behandlingar sker polikliniskt, fler äldre vårdas hemma och många svårt sjuka vårdas inom ramen för hemsjukvård eller lasarettsansluten hemsjukvård. Ett ökande antal äldre ökar behovet av omvårdnadsinsatser. Bl.a. via beslut i denna kammare har väsentliga uppgifter förts över till primärkommunalt ansvar. Mot den bakgrunden är det självfallet viktigt att med jämna mellanrum anpassa regelverk och lagar till hur vårdutvecklingen faktiskt ser ut. I detta betänkande behandlas några förslag till regelförändringar som när de genomförts enligt vår uppfattning kommer att understödja den utveckling som pågår inom vården. Men än 100 000 patienter får i dag dosexpedierade läkemedel. Allt talar för att i framtiden kommer ännu fler människor ha glädje av den här distributionsformen av läkemedel. Regeringens förslag om ändringar i receptregisterlagen undanröjer en del problem och tveksamheter som har funnits kring den här distributionsformen. Vi tycker att det finns anledning att välkomna det klargörande som görs i propositionen på den här punkten och i den här frågan. Distriktssjuksköterskor har sedan år 1994 haft rätt att förskriva vissa läkemedel. Som flera talare har sagt här förut talar all erfarenhet och de utvärderingar som skett för att det har varit mycket positivt. Mot den bakgrunden tycker vi att det finns all anledning att se mycket positivt på att möjligheten att förskriva vissa läkemedel ges till en mycket vidare krets av sjuksköterskor. Det är bra att det här beslutet kan fattas nu. Samtidigt är vi självfallet också medvetna om att det pågår en översyn av läkemedelsförmånen och av förskrivningsrätter. Vi får alltså inom en snar framtid anledning att återkomma till frågekomplexet och överväga om det finns anledning att ta ytterligare steg på den här vägen. Chatrine Pålsson ställde en fråga till mig. Det står i propositionen: "Verksamheten där tjänstgöring sker skall bedrivas av landsting, kommun eller av annan offentligt finansierad vårdgivare som utför motsvarande uppgifter." I den meningen, Chatrine Pålsson, ligger självfallet svaret på den fråga Chatrine Pålsson ställde. Jag tänker nöja mig med detta eftersom flertalet i stort sett är överens om inriktningen i propositionen. Jag nöjer mig med, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag inser att det blir ett A-lag och ett B-lag. Jag har här i min hand regler från 1994 som gäller distriktssköterskor. Där står: "Socialstyrelsens medgivande gäller under tid behörig sjuksköterska tjänstgör som distriktssköterska motsvarande avses sjuksköterska med angiven vidareutbildning anställd inom öppen hälso och sjukvård i landsting, kommun eller privat verksamhet." Det Conny Öhman och regeringen nu gör är att skapa en annorlunda situation än distriktssköterskorna har. Är det meningen, eller är det inte meningen?
Herr talman! De distriktssköterskor som jobbar i det här landet är offentligt anställda eller jobbar i verksamheter som har avtal med det offentliga. Den motsättning som Chatrine Pålsson försöker göra en poäng av här torde i realiteten inte vara för handen i det här landet. Det som sägs i propositionen är självfallet det som ska gälla. Det är just den mening jag läste upp för Chatrine Pålsson och som återfinns i propositionen och står på s. 4 i betänkandet.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att även en distriktssjuksköterska kan anställas inom privat verksamhet. Jag är helt övertygad om - och det har vi nu sett inte minst under de senare åren - att det kommer att öka, eftersom det är framtidens utmaningar. Jag vill ändå påstå att det möjligen var färre år 1994 än vad det är år 2000.
Herr talman! En distriktssjuksköterska i privat regi jobbar med offentlig finansiering. Det står i meningen : " - eller av annan offentligt finansierad vårdgivare som utför motsvarande uppgifter". Jag tycker att Chatrine Pålsson ska ge mig ett exempel på var någonstans i landet det finns en distriktssjuksköterska som jobbar helt privatfinansierat.

Herr talman! Vi är från Vänsterpartiets sida mycket positiva till propositionen och de förändringar som regeringen vill göra. Att distriktssköterskorna fick den här rätten år 1994 har lett till att patienterna upplever det som väldigt positivt dels i bemötandet, dels i kommunikationen. Man har också gjort vinster på det här sättet, fått en förenkling och en effektivitet. Av den här lilla debatten framgår att det sitter en utredning och håller på med detta. Vi har all anledning att återkomma till det som har diskuterats. För Vänsterpartiets räkning yrkar jag bifall till propositionen. Vi tycker att den är bra.
Herr talman! Jag ska fatta mig mycket kort. Leif Carlson och Chatrine Pålsson har på ett mycket bra sätt redogjort för skälen till de två reservationer som finns till betänkandet. Jag tycker inte att det finns någon anledning att jag upprepar dem. Eftersom Folkpartiet liberalerna tyvärr inte var representerat vid utskottets justeringssammanträde finns vi inte med på reservationerna i betänkandet, men vi stöder båda reservationerna. Jag yrkar nu bifall endast till reservation nr 1.

Herr talman! Vi ska nu debattera socialutskottets betänkande Barnfrågor. I betänkandet behandlas en rad motioner från allmänna motionstiden. Jag vill börja med att konstatera att det finns en stor politisk enighet om att barns villkor och barnens bästa ska komma i första rummet. Barnens bästa är också den bärande principen i FN:s konvention om barnens rättigheter. I artikel 3 står det att "barnens bästa ska komma i främsta rummet" vid alla åtgärder som rör barn. Konventionen bygger på två grundläggande tankar: - att barn har fullt och lika människovärde som vuxna; de är alltså inte mindre värda än vuxna - att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd för att kunna åtnjuta sitt fulla människovärde. Principen om barns bästa ska ses som en etisk grundregel för samhället som helhet. Det betyder att barnets bästa ska vara vägledande på alla områden - inte bara i verksamheter som är särskilt avsedda för barn utan i alla beslut på alla områden. Allt detta är alla överens om, och alla partier har också ställt sig bakom barnkonventionen. Trots detta fattas det en rad beslut på många områden som inte har barns bästa för ögonen: nedskärningar i offentlig sektor som drabbar barns möjligheter att utvecklas, neddragningar i missbruksvården som innebär att barn till missbrukare drabbas, en flyktingpolitik som inte har barnens bästa i fokus. Listan kan göras lång. Jämfört med andra länder har Sverige kommit långt i sitt arbete med barnkonventionen, men fortfarande kan vi, liksom FN-kommittén, konstatera att principen om icke-diskriminering inte tillämpas fullt ut när det gäller gömda flyktingbarn. Vi vet också att det föreligger stora skillnader mellan barns situationer i olika kommuner. Alla barn behöver stöd, men en del barn lever under sådana förhållanden att särskilda insatser behövs för att ge förutsättningar för en gynnsam utveckling eller för att kompensera ogynnsamma uppväxtvillkor. Vi menar att det måste vidtas åtgärder för att tillförsäkra alla barn, framför allt dem i socialt och ekonomiskt utsatta familjer, samma rätt till sociala förmåner. Vi vill ha en översyn av barnens situation i Sverige, och därför står vi bakom reservation 2 i det betänkande vi nu debatterar. Vi har också pekat på behovet av att stärka samverkan mellan socialtjänsten och barnpsykiatrin för att bättre kunna fånga upp och bistå barn och ungdomar med psykiska problem. Här finns ett bra underlag i de förslag som Barnpsykiatriutredningen har lagt fram och som vi anser borde genomföras. Barns villkor hänger nära samman med föräldrarnas livssituation. Alkoholproblem, narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom hos föräldrarna påverkar självfallet barnens liv och hälsa. Vi menar att det är hög tid att uppmärksamma barn till psykiskt sjuka och barn till missbrukande föräldrar. Ett första steg är att kartlägga och bygga upp kunskaper om dessa barns situation. Det måste också utredas hur lämpliga insatser kan utformas över hela landet som tillförsäkrar barnen stöd i deras utveckling. Vi anser att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att komma med förslag till åtgärder för att ge barn till missbrukare råd och hjälp. I dag lever alltfler barn tillsammans med en förälder och med den andra föräldern bosatt långt borta. Dessvärre lägger ibland ekonomin hinder i vägen för föräldrar att använda sin umgängesrätt - man har helt enkelt inte råd att träffa sina barn. Vi menar att utifrån ett barnperspektiv borde kostnaderna för umgängesresor beaktas i biståndet. Har man inte råd att utnyttja umgängesrätten borde man kunna söka och få socialbidrag som täcker kostnaderna för umgängesresor. I betänkandet behandlas också motioner om amning. Dessvärre har informationsinsatserna när det gäller amning minskat. Samtidigt vet vi alla att amning är en folkhälsofråga och till stora delar fungerar förebyggande när det gäller små barns status på immunförsvaret. Det behövs, anser vi, en genomgripande plan för fortsatta hjälp och informationsinsatser när det gäller amning. Vi menar också att det bör skrivas in i Folkhälsoinstitutets och Socialstyrelsens regleringsbrev att detta är en prioriterad fråga. Just nu ligger ansvaret på dessa två institut, och det borde tydliggöras att man ska prioritera arbetet med den här frågan. Vänsterpartiet har i tidigare motioner begärt en utredning om hur finansieringen ska ske till vad vi kallar samhällsnyttiga organisationer. Vi menar då organisationer som i huvudsak drivs på ideell basis men som har ett behov av statligt stöd för att kunna fortleva. Dessa organisationer får i dag ofta stöd under ett inledningsskede, en projekttid eller en etableringsfas, för att sedan hänvisas till andra finansieringar, t.ex. på kommunal nivå eller landstingsnivå. Det är en finansieringsform som kan fungera för stora föreningar, medan andra föreningar med få medlemmar i olika kommuner tvingas upphöra med sin verksamhet när det statliga stödet uteblir. En sådan förening är Föräldraföreningen Plötslig Spädbarnsdöd. Föreningen är ett viktigt komplement till sjukvården genom det stöd föreningen ger till föräldrar som tappat fotfästet i tillvaron och där sjukvårdens resurser inte räcker till för att stödja och hjälpa. Det statliga stödet till den här föreningen har upphört, och den har i dag små möjligheter att fortsätta med sin viktiga verksamhet. Vi menar att det är viktigt att föreningen ges förutsättningar att fortsätta med den stödjande verksamheten. Vi menar fortfarande att man behöver se över hur stödet till den här typen av organisationer ska utvecklas och ske i framtiden. Vi har i en reservation lyft frågan om habilitering för barn och ungdomar med funktionshinder. Socialstyrelsen har redovisat att förutsättningarna att få hjälp, dvs. adekvata sociala, psykologiska, pedagogiska och medicinska insatser, ser väldigt olika ut över landet och menar att en särskild utredning bör genomföras på det här området. Vi delar Socialstyrelsens uppfattning och menar att en utredning bör tillsättas som tar fram förslag som stöder en utveckling av kvaliteten och innehållet i habiliteringarnas verksamhet. Målet måste vara att det finns någon form av likhet över landet och att det inte ska vara beroende på var i landet man bor när man sedan ska få hjälp. Även om det finns en stor enighet om att barnens bästa ska sättas i främsta rummet finns det fortfarande mycket att göra för att uppfylla FN-konventionen om barns rättigheter. Ett sätt att föra det arbetet framåt är naturligtvis kartläggning av barns villkor, alltså kunskapsinhämtande som sedan omsätts i konkreta förslag för att säkra barns rättigheter och möjligheter till utveckling. Ett annat sätt är att alla politiska beslut åtföljs av en "barnkonsekvensanalys", dvs. vad det innebär för barns bästa när reglerna i arbetslöshetsförsäkringen ändras så att deltidsarbetslösa inte längre har rätt till ersättning efter 300 dagar. Ja, naturligtvis ändrar det förutsättningarna för ett visst antal barn i Vänsterpartiet har tidigare motionerat om en barnbilaga till budgetpropositionen. Dessa motioner har avvisats, och i stället ska sådana sammanställningar redovisas i särskilda skrivelser. För oss är inte formen för hur man redovisar konsekvenserna av politiska beslut det viktigaste, utan att det sker. En barnbilaga till budgetpropositionen är ett sätt. En barnskrivelse är ett annat, men då krävs det att barnskrivelsen inte bara beskriver konsekvenser för verksamheter som är särskilt avsedda för barn utan också beslut och utveckling inom andra samhällssektorer. Herr talman! Vi i Vänsterpartiet står givetvis bakom alla de reservationer som vi har lagt till betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 2 och 5.

Herr talman! I årets rapport från barnens myndighet och Barnombudsmannen står det under avsnittet Rörelsehindrade barn att det saknas uppgift om det totala antalet barn med olika funktionshinder i Sverige. Det tycker jag är mycket märkligt. Däremot redovisas i rapporten en intervjuundersökning som har gjorts i slutet på 90-talet och som vänt sig till många av dessa barns familjer. I svaren pekar dessa familjer ofta på problem med liten bostad och på att bostaden därför inte är anpassad för lek. Tidigare undersökningar visar på att barn med funktionshinder har svårt att komma i kontakt med jämnåriga. Därför har moderaterna som en åtgärd i årets budget lagt in förslag om ett bostadsstöd till funktionshindrade, så att man ska kunna göra lägenheterna mer anpassade för lek och bus också i rullstol. Problemet med ett dubbelt huvudmannaskap vad gäller lagen om särskilt stöd och assistentersättning är en annan omständighet som gör det svårt för redan utsatta barn och ungdomar. De blir slagträn mellan kommun och försäkringskassa. Det kan vi klart utläsa när vi ser antalet överklaganden ända upp i Regeringsrätten. Men till detta har vi anledning att återkomma när handikappropositionen ska behandlas här i kammaren inom kort. Men jag måste ställa mig frågan om barnkonventionen kommer att bli en realitet också för dessa barn eller enbart vackra ord. Jag har ett exempel som ställer frågan om barnkonventionen på sin spets. Det gäller en tioårig flicka från en kommun i Sydsverige som är lätt utvecklingsstörd. Hon fick inte den hjälp i skolan som hon behövde. Ingrid Burman talade i sitt anförande om att vi ska se till att barn får den hjälp och det stöd när det gäller utveckling som de behöver. Skolan var integrerad lokalmässigt, men det var också det enda. Hennes klassrum låg avskilt. Eleverna i särskolan åt för sig själva. Politikerna beviljade inget särskilt stöd. Föräldrarna kom nu i kontakt med en annan integrerad kommunal särskola i Helsingborg, och där fanns ett helt annat klimat. Det var ljust, varmt och välintegrerat inte bara vad det gällde lokalerna utan också socialt. Där hälsade man flickan välkommen. Eftersom extra stöd behövdes ville skolan i Helsingborg få ersättning för detta utöver skolpengen från hemkommunen, men det sade politikerna nej till. Man hade väl stora utgifter för det kommunala bostadsbolaget, som visserligen nyligen hade fått hjälp med extra pengar från kommunakuten. Det fanns alltså pengar till knackiga bostadsföretag och bostäder, men inte till en förståndshandikappad flicka, på tal om barnkonventionen. Medlemmarna i flickans familj bor nu åtskilda. Mamman har flyttat och skrivit sig och flickan i Helsingborg för att dottern ska få den bästa hjälpen. Flickan trivs, har börjat knäcka läskoden och har fått vänner. Jag påminner om barnkonventionen, som Ingrid Burman läste ur. Barnkonventionen ska genomsyra alla fattade beslut, och besluten ska ha barnens bästa för ögonen. Herr talman! Jag vill fortsätta en stund till att tala om barn med särskilda behov och då också nämna det faktum att antalet barn i den obligatoriska särskolan har ökat med 27 % sedan 1994, medan antalet barn i grundskolan bara ökat med 10 %. Det är fler elever, men ännu fler diagnoser. Kan det vara så att skolan i dag behöver diagnoser för att kunna undervisa, eller är det mest ett sätt för skolan att omplacera elever med avvikande inlärningssituation? Jag blir inte mindre orolig när jag tänker på införandet av en maxtaxa med ökad efterfrågan på barnomsorg och större barngrupper, färre behöriga förskollärare och risk för att vissa föräldragrupper kommer att jobba långt mer, med längre dagistider för barnen som följd. Politikerna visar på det sättet också vilken som är den enda rätta barnomsorgen. Det är inte bara jag som säger detta, utan Kommunförbundet har framlagt det i sitt remissvar. Men regeringen verkar inte ta detta till sig. Herr talman! Jag fortsätter att läsa ur Barnombudsmannens rapport. Då läser jag att antalet barn i familjer med låg inkomststandard var klart mindre mellan åren 1991 till 1994, men att antalet barn i familjer med låg inkomststandard har mer än fördubblats under åren 1995 och framåt. Fler har blivit fattiga. Fler klarar inte av den vanliga grundskolan. Barn har huvudvärk, ont i magen, psykisk ohälsa, nedstämdhet och depression. Listan är lång i Barnombudsmannens rapport. Man har alltså sparat på fel saker under dessa år. Man har sparat på barnen, men man har prioriterat olönsamma bostadsbolag. Vi är väl alla överens, kan jag tänka, om att barn mår bättre när deras föräldrar har riktiga jobb. Bidrag är inte en framkomlig väg. Det begriper också fler och fler socialdemokratiska kommuner, tack och lov. Jag kan nämna Eslöv och Skurup, som är två socialdemokratiska kommuner i Skåne som nu inför Farummodellen. Det är en kommun i Danmark som socialdemokraterna här i huset och i denna kammare inte ens kände till när socialtjänsten debatterades för några månader sedan. Där ger man en arbetsgaranti, som har lett till att man inte haft några utgifter för socialbidrag de senaste åren. I dag får människorna jobb i Farum - riktiga jobb och inga bidrag. Herr talman! Barn lever också i en global värld. Minst en miljon barn beräknas varje år dras in i sexhandel. Först var det Asien. Nu är det i Östeuropa och Baltikum som problemen är stora. Många sexuella övergrepp äger också rum i Sverige - i hemmet, på institutioner och där barn befinner sig. Uppemot 140 miljoner barn med funktionshinder sägs leva i världen i dag. 30 miljoner människor lever med hiv och aids, varav 1 miljon är barn. Dessutom smittas varje dag ytterligare 16 000 människor, varav en tiondel är barn under 15 år. Enbart det senaste decenniet har 2 miljoner barn dött i krig. 5 miljoner barn har blivit handikappade, och 12 miljoner barn har blivit hemlösa. Nu har i alla fall en ny lag sett dagens ljus. Den möjliggör att vi på sikt kan stoppa användandet av barnsoldater. Åldersgränsen för barnsoldater har höjts från 15 till 18 år. Det har varit sex års förhandlande innan länderna inom FN-organet ILO har kunnat enas. Speciellt glädjande tycker jag det är efter svenska regeringens fadäs för ett år sedan, då vi gick på USA:s, Storbritanniens och Nederländernas linje och endast ville förbjuda tvångsrekrytering. 300 000 barn deltar i dag i väpnade konflikter. De flesta är tonåringar, men en del barn är bara 7-8 år. I en rapport från Rädda Barnen får vi svart på vitt om att det faktiskt sker en rekrytering också i Sverige till krig och oroshärdar. Gerillarörelserna beklagar denna nya lag men inser faktum och uttrycker att barnsoldaterna ändå förflyttar sig långsammare, inte är lika starka som vuxna och lyder order sämre. Dessutom drömmer de mardrömmar på nätterna och ropar på mamma. Sverige måste på alla fronter delta i debatten också för världens barn. Vi har en god chans att i samband med att Sverige är ordförandeland nästa år verkligen visa på vårt allvarliga uppsåt och vår vilja. Herr talman! Hur många barn är det som i dag lever i familjer med en psykiskt sjuk förälder eller psykiskt sjuka föräldrar? Det finns, enligt Socialstyrelsen, ingen officiell statistik. Men det finns en rapport från 1999, Barn till psykiskt sjuka föräldrar, där man kan läsa att det är svårt att få en samlad bild av hur många av de patienter som vårdas inom vuxenpsykiatrin som också har minderåriga barn. I Socialstyrelsens projekt om psykiskt sjuka föräldrar och deras barn som påbörjades 1996 visade det sig vid besök på enheter inom vuxenpsykiatrin och inom socialtjänsten att det saknas redovisningssystem för att få fram mera specifika uppgifter om barnen. I Barnombudsmannens rapport från 1997 berörs denna situation. I ett kapitel står det att det uppskattningsvis är minst 200 000 barn som lever med föräldrar som under en längre eller kortare tid drabbats av psykisk sjukdom. De föräldrar som är psykiskt sjuka återfinns oftast bland socialtjänstens problemfamiljer. I dessa familjer förekommer inte sällan våld och missbruk, och det påpekas också att barnens situation inte uppmärksammas tillräckligt. Det saknas framför allt inom vuxenpsykiatrin en medvetenhet om att dessa patienter också kan ha barn som är i behov av stöd och hjälp. Metoder för hur man bäst kan hjälpa barn till psykiskt sjuka börjar komma men i alltför långsam takt. De här problemen finns beskrivna i den moderata reservationen nr 4, som jag yrkar bifall till, herr talman.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 7, under mom. 10, Förebyggande av psykisk ohälsa hos barn. Det stora antalet motioner - och deras innehåll - från den allmänna motionstiden visar att frågan om barn engagerar väldigt många av riksdagens ledamöter. Och alla har vi väl vår egen bild. Jag har en bild väldigt nära som jag vill förmedla. Jag tog tunnelbanan till en förort. Där satt en kraftigt berusad far med sin lille pilt till son. Han var kanske fyra, fem år. Det var kanske inte så ovanligt, men det som satte sig på min näthinna var hur den här pojken reagerade. Han var som en pappa åt sin pappa. Den här lille killen såg till att pappan fick med sig paketen, fick ordning på sin tillvaro och kunde komma av tunnelbanan. Då tänkte jag: Hur många ser det här barnet? I det materialistiska och sexualiserade samhälle som vi faktiskt lever i är det de utsatta barnen som blir offren för både psykiska och fysiska övergrepp. Kristdemokraterna har varit drivande när det gäller situationen för barn till missbrukande föräldrar. Därför ser vi fram emot de utredningar som pågår. Vi ser också fram emot den skrivelse som kommer i maj. Det är allas vårt ansvar att följa hur kommunerna prioriterar resurserna till verksamhet som riktar sig till utsatta barn till missbrukare, de s.k. glömda barnen. Vi kommer fortsättningsvis att följa vad dessa utredningar ger för besked och vilka åtgärder som görs när det gäller förebyggande insatser för utsatta barn. Herr talman! Trots engagemanget, mångas vältalighet och de skrivna orden i betänkande, handlingsplaner och skrivelser såg jag en träffande rubrik: Låt inte politisk passivitet hindra hjälp till barn som mår dåligt! Den stod i Kommun-Aktuellt i december 1999. Debattartikeln inleddes så här: Psykosociala problem hos barn och ungdomar är det mest betydelsefulla folkhälsoproblemet vi har. Den här artikeln är skriven av en person som har stor barnkunskap och som var ordförande i Barnpsykiatrikommittén, som lämnade sitt slutbetänkande Det gäller livet 1998. Det har fortfarande inte kommit någon proposition. Skribentens slutsats i artikeln var att det politiska arbetet på central nivå i viss mån saknar allvar, långsiktighet och uthållighet. Nu råkar det dessutom denna gång handla om psykosociala problem hos barn och ungdomar. Det är det samhällsproblem som framöver kan komma att förorsaka det största bortfallet räknat i levnadsår med sänkt livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga och psykiskt lidande. Det är med andra ord det mest betydande folkhälsoproblemet vi har. Vilken medicin och vilken lösning har regeringen och samarbetspartierna på kort sikt? "Mixmaxtaxa"! Vart tog "barnets bästa"-perspektivet vägen? Vi kristdemokrater tar i vår reservation upp att psykisk ohälsa måste förebyggas genom att goda uppväxtvillkor skapas för alla barn samt att särskilt stöd ges till dem som befinner sig i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. För att kunna påverka på nationell nivå behövs det en samordning och, precis som Ingrid Burman tog upp, konsekvenser av de besluten inom andra sektorer än just den som handlar om barn. Vi tycker att det behövs en samordning med effektiva styrmedel, opinionsbildning, utbildning och uppföljning av insatserna. Barnens situation måste ses ur ett helhetsperspektiv, och därför måste samordningsfunktionen för barnfrågor inom de olika departementen förstärkas. Vi tycker faktiskt att frågan om att inrätta ett särskilt departement med ansvar för barn och ungdomsfrågor bör utredas närmare. Rubriker som "utbrändhet", "gått i väggen" och "ökande antal sjukskrivningar", som tyvärr drabbar många människor i alla samhällsklasser, når oss dagligen. Vart har barnperspektivet tagit vägen i de här rapporteringarna? Vet vi egentligen hur många barn som påverkas i dag av föräldrarnas stressituation? Familjen är grunden i kristdemokraternas politik. Jag blir faktiskt glad när jag läser om en framtidsforskare som säger att relationer och familjeliv kommer att bli viktigare och att det inte är otänkbart att vi får ett trendbrott i skilsmässostatistiken. Barn som växer upp i trasiga familjer värderar sina relationer högre och ser det som väldigt viktigt att hålla ihop sin egen familj. Det här ger hopp för framtiden. Herr talman! Jag vill också ta upp lite om vårt särskilda yttrande när det gäller sexuellt utnyttjande av barn. Den nationella handlingsplanen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, som har antagits av riksdagen 1998, har fått en kraftig kritik för att den är dåligt underbyggd, allmänt hållen och i stora stycken saknar tidsramar, konkreta förslag och mål. Nu har ett löfte givits om att den kommer att ses över. Vi ser fram emot de här skrivningarna, och vi tycker också att utskottet på ett mycket bra sätt har tagit till sig våra olika yrkanden. Jag hoppas att vi får se resultat av det. I handlingsplanens inledning, som den ser ut i dag, står det att Sverige är ett land där kommersiell sexuell exploatering av barn förekommer i mycket ringa omfattning. Men problemet är ju inte begränsat till ett fåtal beslag i vårt land, utan det är bekämpningen av problemet som är begränsad. Det är resurserna för att bekämpa det här som är begränsade. Det räcker inte med att följa upp och bevaka utvecklingen på det nationella planet. Det behövs i dag kraftfulla insatser och ekonomiska resurser för att man på allvar ska kunna kartlägga förekomsten av sexuell exploatering av barn i Sverige. Jag har massor av artiklar när det gäller just sexuell exploatering av barn, och det är precis som regeringen skriver i handlingsplanen: Ett enda barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering är ett barn för mycket. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 men står självfallet även bakom övriga reservationer där Centerpartiet förekommer. Herr talman! Alla barn vill bli sedda och få bekräftelse från vuxenvärlden. Vi har alla en ambition att som föräldrar ge våra barn trygghet, självförtroende och förmåga att sätta gränser. Men ibland räcker inte föräldraskapet till, och det är då ett gemensamt ansvar att vi stöder och hjälper barnen och familjerna när problemen hopar sig. Hur våra barn och ungdomar mår är till stod del beroende av hur vi vuxna mår. Många barnfamiljer har under de senaste åren haft det jobbigt med arbetslöshet och försämrad ekonomi samtidigt som vi har gjort stora besparingar inom framför allt grundskolan. Nu när vi återigen kan diskutera i termer av något ljusare ekonomi är det viktigt att göra satsningar på att återföra resurser till basverksamheter som barnomsorgen, skolan och familjerna. Nu aviseras också en hel del satsningar på barnen och familjerna, något som Centerpartiet välkomnar.

En bra familjepolitik utgår från familjers olika förhållanden och styr inte in alla i samma mall. En bra familjepolitik bygger på valfrihet, flexibilitet och rättvisa. Familjepolitiken ska ge föräldrarna möjlighet att stödja sina barn till att bli kreativa och självständiga individer, inte diktera villkoren för omsorg och uppfostran. Det är enligt vår uppfattning i första hand föräldrarnas ansvar. Centerpartiet vill vara med och bygga ett samhälle som litar på familjen, samtidigt som det ska finnas ett stöd vid kriser. Det är viktigt med en gemensam grundsyn för allt arbete med barn och ungdomar. FN:s konvention om barns rättigheter ska vara den självklara utgångspunkten. Dess grundsyn om barns rätt att åtnjuta respekt för sina rättigheter, principen om barns bästa, om vikten av att lyssna till barnet och om dess rätt till liv och utveckling ska genomsyra alla beslut som rör barn. Barn är ju inte miniatyrupplagor av vuxna, utan individer med egna unika behov. De måste mötas med respekt och få känna gemenskap, delaktighet och tillit. Barn måste få vara barn med tid för lärande, kravfulla aktiviteter och lek, men de måste också tillåtas få lugn och ro. Herr talman! Centerpartiet har nu, liksom tidigare, hävdat att den ekonomiska politiken bör kompletteras med ett barnperspektiv. Vi anser att det i den statliga budgeten bör finnas en särskild budgetbilaga, där frågor som rör barn och ungdomar redovisas. Det skulle enligt vår uppfattning ge ett starkare stöd för arbetet med att tydliggöra barns rätt och hur olika förslag och beslut påverkar barnen. Att använda nyckeltal som är jämförbara år för år är ett sätt att tydliggöra hur barnens situation förändras. Regeringen har tidigare uttalat att kommunerna och landstingen ska upprätta system för att kunna följa upp hur barnens bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Regeringen bör göra likaledes, och ett sätt är att tillfoga en särskild barnbilaga till budgeten, där frågor som rör barn och ungdomar redovisas. För mig är det inte oviktigt vilken teknik som används. Det är viktigt med en teknik som gör att man integrerar barnfrågorna, att de genomsyrar all verksamhet. Därför är jag till skillnad mot socialutskottets ordförande inte till freds med att en barnskrivelse skulle ersätta en budgetbilaga inriktad på barnfrågor. På senare år har barns och ungdomars psykiska ohälsa uppmärksammats. 10 % av barnen visar någon gång olika allvarliga symtom på psykisk störning. Det handlar dels om barn och ungdomspsykiatriska tillstånd, dels om relationsstörningar och individer som utsatts för övergrepp eller barn till utsatta riskgrupper. Den stora och tyvärr ökande psykiska ohälsan bland våra barn och ungdomar är ett stort problem som berör såväl individerna och familjerna som samhället. Särskilt familjens ställning och föräldrarollens stora betydelse återkommer ständigt i olika utredningar som presenterats. Utvecklingen är fullständigt oacceptabel. Inget, absolut inget, gör så ont och är så fel som när barn och ungdomar far illa. I samverkan behöver stödet till barn, ungdomar och även vuxna med psykiska störningar utvecklas. Vårdkedjorna måste fungera bättre. Barn och ungdomspsykiatrin måste utvecklas och barns och ungdomars rättigheter i olika lagstiftningar skärpas. Förebyggande insatser är avgörande, bl.a. elevvårdande satsningar och ungdomsmottagningar. Anorexi och bulimi är exempel på mycket allvarliga ungdomssjukdomar som måste tas på största allvar. Jag och Centerpartiet har på olika sätt tryckt på för att så mycket som möjligt av Barnpsykiatrikommitténs betänkande Det gäller livet ska leda till konkret handling. Det är utlovat att det ska komma en del förslag på det området, även om de inte kommer i en separat proposition. Det kommer vi att noga följa och söka påverka så att det får en bra utformning. Centerpartiet har även i motioner tagit upp barn till psykiskt sjuka respektive barn med missbrukande föräldrar. Dessa barn behöver stöd och kunskap om att de inte är ensamma om problemen. Kunskaps och erfarenhetsutbyte och metoder i behandlingsarbetet behöver utvecklas. Frivilligorganisationer, som gör mycket viktiga insatser, behöver stödjas mer. Vi pekar på behovet att se över anmälnings och uppgiftsskyldighet i olika lagstiftningar. Det kärvs åtgärder såväl inom psykiatrin som inom socialtjänsten. Vi har även i dagens betänkande aktualiserat behovet av en översyn av LVU, lagen om vård av unga, som jag vet redan pågår. Vi har, tyvärr i reservationstext, pekat på att det finns anledning att undersöka om barnperspektivet har fått ett reellt genomslag i socialtjänstens arbete och om anmälningsplikten, enligt 71 § socialtjänstlagen, fungerar tillfredsställande och att vid behov vidta åtgärder. Vi har även i reservationer påtalat betydelsen av ungdomsmottagningarnas verksamhet och föräldrautbildningen. Herr talman! Centerpartiet vill medverka till ett barnvänligare samhälle och en familjepolitik som ger stöd i föräldraskapet men som inte övertar ansvaret för uppfostran och utveckling. Centerpartiet vill att det offentliga stödet till barnomsorgen ska nå alla barn. Samhällets stöd ska finnas vid kriser i olika former. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar måste snabbt åtgärdas. Vi behöver, herr talman, ett tydligare barnperspektiv inom all verksamhet. Det är något som vi centerpartister aktivt vill medverka till.
Herr talman! Kenneth Johansson tar i sitt anförande upp att maxtaxan och den reform som är kopplad till den inte skulle innehålla ett barnperspektiv. Då vill jag säga till Kenneth Johansson att det som händer när maxtaxereformen införs är att t.ex. barn till arbetslösa, det jag brukar kalla jojo-barn, som går in och ut ur barngruppen, får ha kvar sin plats. Nu får de vara i barngruppen om mamma och pappa har arbete. Har inte mamma eller pappa arbete slängs de ut. Andra jojo-barn, som inte har rätt att behålla sin dagisplats när de får syskon, men är välkomna tillbaka när syskonet har nått en viss ålder, kommer att ha rättigheten, om föräldrarna vill det, att ha kvar sin plats i den grupp de umgås i till vardags. Det är något som jag tycker innehåller ett stort mått av just barnperspektiv. Maxtaxereformen innebär också att den som vill har alltså rätt att utnyttja en dagisplats. Vi inför allmän förskola från, om jag minns rätt, 2002 för fyrafem-åringar. Vi utvidgar den generella välfärden så att barn som vill delta i en allmän förskoleverksamhet också har den rättigheten. Jag har lite svårt att förstå var barnperspektivet saknas i detta, särskilt som det finns en rad utredningar som visar att barn som har haft tillgång till den allmänna förskolan har också ett försprång när de når skolan framför barn som inte har haft tillgång till eller rättigheten att delta i viss pedagogisk verksamhet. Det har varit viktigt och utslagsgivande inte minst för barn som har kommit från grupper som inte har så bra sociala omständigheter kring sig.
Herr talman! Jag sade mycket tydligt att det fanns satsningar på barn och barnfamiljer som vi från Centerpartiet hälsar med tillfredsställelse. De tre första exemplen är bra förslag. De handlar om arbetslösas rätt att ha sina barn på dagis eller i barnomsorg, de handlar om rätten att få vara kvar när syskonet kommer till världen och de handlar om en allmän förskola för fyra-fem-åringar. Centerpartiet stöder dem. Vi har länge drivit de förslagen, och vi tycker att de är helt rätt. Där har vi ingen annan uppfattning. Den andra delen jag åsyftar i maxtaxan tycker jag är orättvis. Den ger stora statliga subventioner till ett visst antal barn. Den når inte alla, och det är orättvist. Den gynnar höginkomsttagarna. Jag har flera exempel på att det är de med de höga inkomsterna som med maxtaxeförslaget får de största förbättringarna ekonomiskt sett, och det ger ingenting till t.ex. de föräldrar som väljer att stanna hemma något år. De får inte komma i åtnjutande av de statliga miljarder som satsas på övriga. Vi tycker att det är ideologiskt sett alldeles galet. Vi vill ju satsa på valfrihet, och vi tycker att alla barn är lika mycket värda.
Herr talman! Vad jag förstår anser inte Kenneth Johansson att det är ett bra barnperspektiv att man ökar möjligheten för alla att ha sina barn på dagis. Även om taxereformen innebär att de med höga inkomster får sina avgifter sänkta mer än de med låga inkomster, ska detta möjliggöra för alla att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder att utnyttja den rättigheten som öppnas att ha sina barn i förskola. Jag blir lite konfunderad. Hela resonemanget utgår från hur mycket vuxna tjänar respektive förlorar på maxtaxereformen. Hela reformen bygger på barnperspektivet, dvs. förskolans pedagogiska verksamhet bör öppnas för alla som så önskar. På sikt bör den bli generell och avgiftsfri. Det är barnperspektivet. De ekonomiska effekterna för vuxenvärlden går det att diskutera och ha olika åsikter om. Men målet är att förskolan ska bli öppen, tillgänglig och fri för alla som så önskar, liksom grundskolan är det i dag. Jag har en fråga. Den gäller Barnpsykiatriutredningen och Centerns förhoppning om att utredningens förslag ska resultera i förslag i riksdagen. Jag har blivit nyfiken eftersom Kenneth Johansson har sagt att förslagen är på gång. Det är något jag själv inte känner till. Det är anledningen till att vi har lagt fram en reservation i frågan som Centern har valt att inte stödja. Vi menar att förslagen från Barnpsykiatriutredningen bör genomföras. Kenneth Johansson har tydligen information som jag inte har. Då är jag nyfiken på var förslagen finns som ska läggas fram. I betänkandet redovisas nya utredningar.
Herr talman! Först och främst är jag vän av dagis för de familjer som önskar dagis. Jag är vän av att ha en sextimmarsdag eller en fyratimmarsdag så att familjen får mer tid för barnen. Maxtaxan stimulerar precis motsatsen. Det är mindre tid med barnen och mera tid för barnen på dagis. Det är vad maxtaxan stimulerar.

Det är orättvist, och det ger mycket till dem som redan har. Vi ska ha en familjepolitik som ger valfrihet om familjen, föräldrarna och barnen, är nöjda med hur de har byggt upp sin omsorgsform. Då blir det den bästa lösningen för barnen, och det är då som barnperspektivet slår igenom. Sedan var det Barnpsykiatrikommittén. Jag väckte en interpellation till socialministern för ett par månader sedan. Han redovisade att det inte kommer någon separat proposition. Däremot finns det förslag som kommer på andra områden. En viktig del är den överenskommelse som Centern och Socialdemokraterna är i slutfasen av att jobba fram för att presenteras inom 14 dagar. Där ingår det viktiga delar, dvs. hur kommuner och landsting kan stimuleras till att satsa på att förbättra den psykiska ohälsan bland barn. Jag är glad och positiv till att ha varit med och medverkat till detta.

Fru talman! I det här betänkandet har jag några yrkanden som berör omhändertagande av barn. De gäller översyn av lagstiftning, rätt till familjerådslag och syskonplacering. Det här är yrkanden som jag har återkommit till under flera år och som jag kommer att återupprepa eftersom jag anser att de är viktiga och nödvändiga förändringar. Riksdagen har tidigare fattat beslut som till viss del förbättrar situationen för de familjer som har hamnat i ett läge där ett omhändertagande av barn övervägs. Det gäller beslutet att socialtjänsten i första hand ska överväga en placering i barnets släkt eller nätverk. Men förändringen har långt ifrån slagit igenom i alla kommuner. Vid en länsstyrelse har man även påpekat att man som tillsynsmyndighet inte har någon möjlighet att tvinga en kommun att följa de nya reglerna. Man kan inte vidta några sanktioner utan måste nöja sig med att försöka tala kommunen till rätta. Det är en stor svaghet i systemet om tillsynsmyndigheten inte har några sanktionsmöjligheter. Även under det år som har gått sedan vi sist hade dessa frågor uppe till behandling har jag kontaktats av ett antal familjer som har beskrivit den svåra situation de har hamnat i då deras barn har eller ska omhändertas. Återigen har jag fått beskrivningar på utredningar där de berörda uppger att allt som talar mot dem målas i de svartaste färgerna och att allt som kan vara positivt eller talar till deras fördel utelämnas. Jag har hört detta så pass många gånger att det verkar ingå i utbildningen att hantera utredningar så. Vi vet ju också att Socialstyrelsen och många som arbetar med dessa frågor har varit kritiska till hur den här sortens utredningar ibland genomförs. Jag återupprepar därför mitt tidigare krav om en tydlig lagstiftning som reglerar omhändertagandet och utredningsförfarandet när barn ska omhändertas. Jag ser detta som en viktig rättssäkerhetsfråga. Det får inte bli fel när barn och barns närstående utsätts för så här allvarliga ingripanden från samhället - ingripanden som tyvärr många gånger är nödvändiga. Rätt till familjerådslag är ett annat krav som vi har. I många kommuner använder man sig nu av familjerådslag. Alla utom en av de familjer som varit i kontakt med mig har varit positiva till familjerådslaget. Problemet är att inte alla kommuner ger de anhöriga den här möjligheten. En del kommuner vill fortsätta att självständigt utreda och komma med egna förslag till åtgärder. Det är då som många familjer känner sig utestängda, missförstådda, överkörda och totalt maktlösa. Vi i Miljöpartiet tycker att tiden nu är mogen att utveckla familjerådslaget till en rättighet. Det får inte vara den enskilde tjänstemannens val av arbetsmetod som ska avgöra om de närstående ska få vara delaktiga eller om de ska utestängas. Jag anser att de anhörigas delaktighet är en viktig del av rättssäkerheten. I de fall där det finns en konflikt mellan familjen och socialtjänsten ska man, anser vi, även vid en omprövning av äldre fall ges möjlighet att använda sig av familjerådslag. Jag vet att många efterlyser den möjligheten. Fru talman! När det gäller syskonplacering anser vi att man måste eftersträva att placera syskon i samma familjehem. Om det inte är möjligt ska syskonen, anser vi, inte placeras längre från varandra än att de kan ha någotsånär normal kontakt. Ett barn som omhändertas måste ha samma rättigheter som andra barn när det gäller att träffa eller kontakta sina anhöriga när hon eller han vill det, såvida det inte finns mycket starka och speciella skäl som talar däremot. Vi vet att många barn känner sig straffade på grund av olika restriktioner - restriktioner som de ibland inte själva förstår. Det kan vara restriktioner om att de bara får ringa till sina anhöriga en gång i veckan eller en gång var fjortonde dag. Det finns många konstiga restriktioner när de ska träffas. Det gäller även anhöriga som står en bit bort från den familj där problemet finns. Fru talman! Tyvärr är det många barn som far illa i samhället i dag. Det kan handla om missbruk i hemmet eller om att barnen själva missbrukar. I dag finns det barn i elva-tolv-årsåldern som testar droger och som hamnar i gäng där busstreck utvecklas till ungdomsbrottslighet. Många gånger är det ingen som på ett tidigt stadium tar tag i de här ungdomarna. Föräldrarna och skolan räcker kanske inte till. Vi anser att det bör etableras ett bättre samarbete mellan barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst och polis för att man på ett tidigt stadium ska kunna ta tag i de ungdomar som lever i riskzonen och verkligen ge dem en chans. Det här tar vi upp i reservation 6. Fru talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 17 som handlar om familjerådslag. I övrigt står jag bakom våra reservationer i betänkandet.

Fru talman! Omhändertaganden och smärtlindring, språkutveckling och misshandel, amning och föräldrautbildning, barnkonsekvensanalyser och barnbilagor samt ungdomsmottagningar och hälsotillståndet hos barn - ja, listan kan göras lång över de frågor som har engagerat riksdagens ledamöter att skriva motioner om barn. Det är mycket glädjande, tycker jag, att veta att vi i Sveriges riksdag anslår mycken tid till att analysera, diskutera och finna vägar till en bra tillvaro för våra barn och ungdomar. Socialutskottet hade för avsikt att behandla dessa motioner tillsammans med regeringens aviserade barnskrivelse. Men när den nu blev försenad fick vi detta motionsbetänkande, vilket jag redan så här inledningsvis yrkar bifall till samt avslag på samtliga reservationer. Betänkandet ger en snabb och lite svepande bild av allt som pågår på barnområdet i vårt land - och det är inte lite, det. Majoritetstexten hänvisar också till tidigare ställningstaganden eller pågående utredningsarbete. Efter genomläsning av reservationerna kan man emellertid konstatera att det inte är några större skillnader i sak mellan reservanterna och utskottets majoritet. Om jag får göra det lite enkelt skulle jag vilja säga att det handlar mer om önskemål av typen "lite mer", "lite fortare" eller "lite annorlunda". I majoritetstexten hänvisas i många fall till regeringens kommande barnskrivelse. Ingela Thalén, som jag i detta sammanhang helst kallar för barnminister, har sagt att hennes önskan är att skrivelsen ska ge en bred genomlysning av barnfrågorna. Där ska redovisas arbete som pågår, initiativ till nya insatser men också målen för barnpolitiken. Diskussionen kring detta får vi av naturliga skäl återkomma till i samband med höstens arbete med densamma. Jag är övertygad om att flera av motionerna återkommer då. Nu ska jag citera lite: "'Aktare vad han slog oss ... både morsan och mig. En gång slog han morsan så hon tappade hörseln.' 'Varför då?' sa jag, för jag visste inte vad jag skulle säga. Edmund ryckte på axlarna. 'Han var sån.' Han funderade en stund. 'Man glömmer det aldrig liksom. Hur det känns och så. Hur ... hur ... rädd man kan vara när man ligger där och väntar. Väntan är nästan värre än själva stryket.'" Så beskriver Håkan Nesser barnmisshandelns fasor i ett samtal mellan två grabbar i boken Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Den senare delen av citatet har en viktig funktion i det delbetänkande som Kommittén mot barnmisshandel i morgon överlämnar till statsråden Laila Freivalds och Ingela Thalén. Jag hade hoppats på att kunna redovisa några av utredningens förslag för kammaren, men överlämnandet har senarelagts ett dygn. Betänkandet handlar om polisens och åklagarnas arbete och syftar till att förbättra effektiviteten och kompetensen. Kommittén mot barnmisshandel är ett av många exempel på pågående arbete för att förbättra de utsatta barnens situation. Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk med att räkna upp alla de andra, men jag vill ändå göra en liten reflexion. När riksdagen fattar beslut om att ge regeringen i uppdrag att låta utreda något eller vidta andra specifika åtgärder måste vi också kunna ge oss till tåls till dess att resultatet presenteras. Naturligtvis ska frågorna inte ligga i långbänk, men ibland går debatten i riktningen att vi kritiserar den beställda utredningen för att den inte är färdig, eller inte färdigberedd på aktuellt departement. Det centrala bör ju ändå vara att vi ser till de resultat som uppnås. Fru talman! I årets rapport Barndom pågår, som tidigare citerats här, pekar Barnombudsmannen på de förbättringar som skett för barnen under föregående århundrade och understryker barnkonventionen och dess uttryck "barnets bästa" som ett viktigt instrument för att uppmärksamma barns och ungdomars välfärd. "I dagens kultur är barnets bästa mycket starkt sammanlänkat med barns behov av omsorg", säger hon. Hon fortsätter: "Olika insatser för att skydda barn och unga från vanvård, våld, utsatthet, mobbning, alkohol och droger eller andra ohälsosamma vanor är mer prioriterade än någonsin tidigare." Det stämmer så väl, och syns ju så tydligt i de önskemål som förs fram i reservationerna till det betänkande vi nu behandlar och i inläggen före mitt. Men Barnombudsmannen höjer också ett varningens finger. Det finns en risk med att vi i för hög grad problematiserar kring barnen. Det kan leda till generaliseringar som ger en negativ fokusering på barn och unga, säger hon vidare. Låt mig citera: "Att sätta barnets bästa i centrum riskerar att bidra till bilden av ett idealbarn där det eventuellt avvikande eller mindre normala hos barnet blir synliggjort på ett sätt som aldrig förr och som kanske inte alltid gagnar det." Barnläkaren Lars H Gustafsson sade i en tidningsintervju en gång att alltfler barn klassas på olika sätt. Snart är det bara en mindre andel som är NTV - Högskolan i Halmstad säger att hela diagnosticeringskarusellen beror på att vi vuxna inte klarar av att hantera frontalkrocken mellan vår idealbild eller drömbild av det goda barnet och verklighetens ungar. Jag är benägen att hålla med, och jag tycker att det här är en viktig frågeställning som bör få utrymme i den s.k. barndebatten. Jag kan inte heller undgå att i detta sammanhang också belysa min synpunkt att det finns goda skäl för oss i Sverige att fortsätta att driva på en diskussion om huruvida "barnets bästa" är den optimala översättningen av originaltexten i barnkonventionen. Personligen tycker jag att uttrycket "i barnets intresse" eller "i barnets bästa intresse" bättre motsvarar engelskans in the best interest of the child. I likhet med Louise Sylwander tycker jag att det är dags att lyfta fram barnet som en kompetent och handlingskraftig individ. Jag tror att det ligger en hel del i hennes påstående att det också handlar om en syn på barn och unga som mer ofullkomliga och mindre ansvarstagande än vuxna. Naturligtvis har demokratifostran sin grund i förhållningssättet i hemmet, där man också lär sig den reala innebörden av delaktighet. Får detta sedan sin fortsättning i skolan finns goda förutsättningar för att barnen får en bra grund att stå på. Oftast är det emellertid så att det är just vuxenvärlden som tar ifrån dem det. Vi känner alla igen den s.k. hjälpsamma eller missriktat snälla föräldern som städar och plockar upp, eller säger: Jag kan göra det där åt dig om du inte hinner. Föräldrarna springer och passar upp på de små barnen, och när de växer upp till tonåringar blir samma föräldrar irriterade över bristen på "hjälpsamhet". Nej, barnkonventionen är inte en bok i bokhyllan - det är ett förhållningssätt i hjärtat. Fru talman! Föräldrarna är naturligtvis oerhört viktiga i barnens värld. I den allmänna, och kanske än mer i den politiska debatten låter det mer som föräldrar i allmänhet är frånvarande och att familjen som uppväxtform är död. Så är det emellertid inte. Det visar Statistiska centralbyråns relativt färska statistik Barn och deras familjer 1998. Där tar man död på myten att kärnfamiljen är utdöende och det faktum att vi tror att det är vanligt med familjer av typen: mina, dina och våra barn. Över två tredjedelar av barnfamiljerna är kärnfamiljer, dvs. familjer med ett sammanboende par där alla barn är gemensamma. Var femte person i landet är under 18 år, men det är ändå skrämmande att läsa om de sjunkande födelsetalen. 1998 var den summerade fruktsamheten 1,5, vilket är det lägsta tal som redovisat i svensk befolkningsstatistik. Den är lägre än i övriga nordiska länder men högre än genomsnittet för EU-länderna. Vi spekulerar mycket om varför statistiken ser ut som den gör. Arbetsmarknadens villkor påverkar när och om människor vill skaffa barn. Det vet vi. Sedan 80-talet föds det fler barn om andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökar. Slimmade organisationer och projektinriktade arbetsuppgifter kan dock påverka kvinnor att inte våga vara borta en längre tid. Docent Åsa Löfström vid Umeå universitet tycker sig också se en förändrad livsstil som svar på varför det föds allt färre barn. Hennes forskning visar att ca 10 % av de 600 tillfrågade i åldrarna 25-35 år säger nej till barn och att 20 % är tveksamma. Fru talman!

Fru talman! Jag är beredd att hålla med Margareta Israelsson när hon instämmer i Barnombudsmannens sätt att uttrycka det, nämligen att vi inte ska problematisera det hela. Då får vi kanske problem som inte finns i dag. Vi åstadkommer kanske problem. Margareta Israelsson var dessutom inne på att vi kanske diagnostiserar för mycket och att skolan kanske behöver diagnoser för att kunna undervisa. Jag var själv inne på det i mitt anförande. Margareta Israelsson pekade i inledningen av sitt anförande på alla de utredningar som pågår. Jag är orolig för att det är för dålig samverkan, samsyn och helhetssyn mellan alla dessa utredningar. Över alla dessa ska ju barnkonventionen lysa. Med tanke på barnkonventionen vill jag ställa en fråga till Margareta Israelsson. Hur ser hon på den tolkning som FN:s barnkommitté har gjort av artikel 3 om barnets bästa som vi har haft uppe i dag? Den tolkning som FN-kommittén har gjort är i princip att detta alltid ska beaktas, det ska väga mycket tungt och så gott som alltid har företräde. Men om man läser det finstilta, som man alltid ska göra när någonting ser väldigt bra ut, är det intressant att se att det finns undantag som FN-kommittén pekar på. Undantag från den här artikeln kan vara att finns samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska aspekter. Fru talman! Därför vill jag fråga Margareta Israelsson om hon anser att man kan säga nej till ett barn som av olika anledningar t.ex. väljer en annan skola för att få en bättre inlärningssituation och hänvisa till artikel 3 och samhällsekonomiska effekter som skäl till att man säger nej.
Fru talman! Låt mig först ta upp frågan om utredningar och samsyn. Detta är oerhört vanligt förekommande nu. Jag kan inte lova att det står i alla, men när jag tittade på regeringens hemsida fanns orden samverkan och samsyn med i nästan alla kommittédirektiv som jag fick upp. Det är en genomgående bild man får när man tittar på kommittédirektiv att regeringen vill att man ska samråda med andra utredningar som snuddar vid samma frågor. Som exempel kan jag nämna Susanne Ebersteins utredning om LVU. Den ska ha en koppling till det arbete som Kommittén mot barnmisshandel bedriver. Man kan nog säga att det är tillgodosett. Sedan gällde det tolkningen av artikel 3 och barnet bästa. Man kan ju alltid vrida på saker på olika sätt. Vad är samhällsekonomi och vad är andra skäl? Det är nämligen så, vilket också beskrivs i de synpunkter kommittén hade på Sveriges redovisning, att kommittén inte har någonting att göra med den politik som förs i landet, dvs. vilken inriktning och vilken utformning man vill ha när det gäller skola eller barnomsorg. Däremot finns det en grundsyn att man ska ta till vara barnets bästa. Den fråga som Elisabet Husmark Pehrsson ställde handlade ju närmast om en alternativ skolform. Jag tolkar det så att det skulle vara en extra kostnad sammanfogad med den utbildningen, och det kanske hon kan klargöra i nästa replik.
Fru talman! Jag tror att jag får byta namn till Elisabet Husmark i utskottet. Det är ganska vanligt att jag blir kallad för det. Jag tycker att detta var ett lysande exempel på att barnkonventionen och artikel 3 är vackra ord. Vi har anammat detta. Det finns inskrivet överallt. Men när vi ska börja använda det börjar vi vrida och vända på detta med barnet bästa, precis som Margareta Israelsson säger. Det är klart att jag då kan fråga mig vem som avgör vad som är barnet bästa. Är det föräldrarna eller är det politikerna? I mitt anförande tog jag upp exemplet med ett barn som var lätt utvecklingsstört och som valde en annan kommunal skola än den som fanns hemma därför att hon inte fick den hjälp hon behövde. Politikerna ville inte ge extra pengar. Jag tycker att detta ger mig ytterligare fog för att vara orolig när det gäller införlivandet av barnkonventionen. Redan i inledningen vrider och vänder vi på detta och pratar om barnets bästa. Jag skulle också vilja fråga Margareta Israelsson en annan sak. I betänkandet nämns en rapport från Centrum för barn och ungdomshälsa i Stockholms läns landsting som heter Migration till segregation. Jag är väldigt orolig för de barn som bor i de här segregerade områdena och allt våld som finns där. Det finns en stor arbetslöshet. Det är svårt att starta eget trots att man har tidigare erfarenheter. Många barn lever i familjer där man är arbetslösa. Man har inte en chans att välja skola eller barnomsorg om man inte bor i en kommun där man ser till den enskilda eleven och har infört skolpeng. Några hundra meters skillnad i boende i de här segregerade områdena kan betyda kvarvarande segregation för de här barnen eller en möjlighet. Hur ska Margareta Israelsson göra det möjligt för dessa barn att väl rustade och med glädje närma sig vuxenlivet?
Fru talman! Låt mig först be Cristina Husmark Pehrsson om ursäkt. Det står mycket tydligt Cristina här. Det är jag som har stora problem med namn. Låt oss först göra klart att vi resonerar kring ett betänkande där Moderata samlingspartiet har en reservation. Nu för vi en diskussion om en annan fråga. Jag vill bara klargöra det. Hela Cristina Husmark Pehrssons anförande var väldigt brett och omfattade många olika frågor. Jag tyckte att det var väldigt intressant att lyssna till, men det är ju på den här punkten som ni har haft en avvikande mening från utskottsmajoriteten. Naturligtvis är det svårt att tolka vad som är barnets bästa i många fall. Det ligger också i de frågor som Susanne Ebersteins utredning ska titta på att vi vuxna ofta anser oss ha tolkningsföreträde när det gäller vad som är barnets bästa. Jag tror att det är oerhört viktigt att finna en väg där vi kan lyssna på barnets synpunkt. Det är alldeles omöjligt för mig att i detta sammanhang gå in på huruvida barnet ska gå på den ena eller den andra skolan eller göra några tolkningar av det. Den politiska abrovinken avstår jag ifrån.

Fru talman! I likhet med mitt tidigare inlägg i ett tidigare betänkande handlar det här inlägget från mig bl.a. om konsekvenser av hur vi dricker alkohol i det här landet. Det är kopplat till reservation 8 och reservation 5. Att vara missbrukare eller psykiskt sjuk i Sverige är inte lätt. Det är ändå betydligt lättare än i många andra länder. I en del länder göms man fortfarande undan om man inte kan leva upp till det landets normer och vara stark, klok och inom ramen när det handlar om hur man ska bete sig. Så illa är det inte längre i Sverige. Men fortfarande är det dock tyvärr så att det är mycket skambelagt att vara psykiskt sjuk eller missbrukare. Många betraktar det som om det vore vårt eget fel om vi missbrukar eller om vi inte alltid orkar vara så psykiskt starka att vi beter oss som vi brukar och som samhället förväntar sig. Fru talman! Jag säger medvetet vi och inte dem eftersom jag vet att det kan hända de flesta av oss och att vi aldrig kan vara säkrade från psykisk ohälsa. Barn till psykiskt sjuka och till missbrukare anses som särskilt känsliga och sårbara barn. Kanske kan det bero på biologiska faktorer men har naturligtvis också psykosociala orsaker. Eftersom föräldrarna förnekar och ofta skäms över sin situation blir barnen också skuldbelagda. De förstår inte varför de upplever och känner sig annorlunda än andra barn. Barn har ju ingen referensram och har därför ingenting att jämföra med. De tror upp till en ganska hög ålder att de har det som alla andra barn, men har en känsla av att vara "fel". Även om det finns många likheter mellan de här två grupperna av barn finns det ändå skillnader. En av skillnaderna är att psykiskt sjuka föräldrar oftast får hjälp av psykiatrin och missbrukande föräldrar får hjälp av socialtjänsten. Vi får inte glömma att det också finns människor som är både psykiskt sjuka och missbrukare och som kan få stöd och hjälp av flera instanser. Det kan tyckas som att det skulle vara lättare om hjälpen kom från ett enda håll, men jag är av den helt motsatta uppfattningen. För att både vuxna och deras barn ska få hjälp tror jag på helhetslösningar där både psykiatrin och socialtjänsten finns med. Barn borde också få möjlighet att träffa andra barn i liknande situation eftersom det för många är en mycket stark och ofta tung börda att bära att tro att man är så ensam. Grundförutsättningen för att barn över huvud taget ska få hjälp är att vuxna reagerar och agerar. Personal i förskola, grundskola och gymnasieskola måste få kunskaper så att de ser och förstår när barn inte lever i miljöer där de får den omsorg, den trygghet, det skydd, den omtanke och den kärlek som alla barn borde ha rätt till. När vuxna slår larm gäller det att den instans som tar emot anmälan också ser och förstår vad som bör göras. Alltför ofta nås jag och säkert även ni av signaler där personal inom skolan slår larm till sociala myndigheter om att barn far illa utan att någonting händer. Nu tillåter inte sekretessen att skolan får reda på allt. Men skolpersonal ser i alla fall att det inte blir förändringar i barnens mående och beteende. Det måste gå att hitta system där givna handlingsplaner följs så att inget barn glöms bort och inte får hjälp. Det måste också vara så att oavsett var man bor i landet ska det finnas samma rättighet och möjlighet till stöd och hjälp. Det får inte vara så att det hänger på hur starkt engagerade socialarbetarna är om det ska finnas resurser för utsatta barn. Samverkan kan också ske med frivilliga organisationer men det måste alltid vara samhället och det offentliga systemet som är huvudansvarigt. När vuxna människor får hjälp av antingen psykiatrin eller socialtjänsten borde det vara så att barnens situation automatiskt sågs över. Så är det inte. Likadant borde det vara med barn till dömda föräldrar. Det är så att socialtjänsten inte ens får kännedom om dessa barn. Det borde vara en självklarhet att socialtjänsten träffade dessa barn och pratade med dem. Det får inte vara som i USA. Jag såg på TV förra veckan två exempel på vad som hade hänt barn. Ett barn hade hållits gömt i en husvagn, fastlåst i toaletten på husvagnen av sin pappa och sin styvmor. Man hade kletat in barnet med urin och bajs i flera år och inte sett till att barnet fick mat eller ens vatten. Till slut rymde storasyster från husvagnen och slog larm. Socialtjänsten och polisen åkte dit och träffade barnet. De tyckte inte att någonting var konstigt, så de åkte därifrån och lämnade barnet. Det blev ändå till slut så att barnet fick hjälp på grund av att polisen som var med inte kunde släppa tanken på att det kanske kunde vara så att barnet for illa. Han agerade och åkte dit flera gånger och till slut uppmärksammade man vad som hade hänt barnet. Nästa exempel handlade om en nioårig pojke som blev slagen och som uppvisade blåmärken i skolan. Fröken reagerade och frågade barnet om han blev slagen hemma. Barnet svarade: Ja, det blir jag. Men sedan sade barnet väldigt tydligt: Nu vill jag inte att du ska fråga mer för jag vågar inte svara. Lärarinnan slog larm. Socialtjänsten åkte dit och frågade barnet inför föräldrarna: Slår mamma och pappa dig? Det gjorde naturligtvis att barnet inte vågade svara utan sade nej. Man åkte därifrån. Efter en vecka hade barnet slagits ihjäl och dött. Så vill jag inte att det ska vara i Sverige. Vi måste se med vidöppna ögon och öron och verkligen vara lyhörda för hur barnen har det. Det räcker inte med att den förälder som inte är sjuk eller inte missbrukar säger att barnet har det bra. Skammen och förnekelsen kan leda till att föräldern så gärna vill att det ska vara bra och därför inte förmår att se hur barnet har det egentligen. Barn är solidariska med sina föräldrar. Barn är utlämnade till att vi vuxna agerar och reagerar när vi tror att barn far illa. Minst en kvarts miljon människor i det här landet är barn till alkoholister. Det torde vara den största identifierade gruppen av barn som vi vet inte har det bra. Ändå händer så lite. Hur många barn till psykiskt sjuka det finns i det här landet vet inte jag. Det borde vara lätt att kartlägga och utreda hur barnens behov ser ut. Med tanke på barnkonsekvensanalyser borde vi kanske göra en barnkonsekvensanalys av vad som händer barnen om vi inte agerar.

Fru talman! Det är lite besvärligt ibland att vara sist på talarlistan. Man får skriva om lite. Det är så många som har sagt det som jag tänkte säga, och det är synd att upprepa så mycket. Betänkandet börjar som sig bör med FN:s barnkonvention. Om den kan man skriva hur mycket som helst, och man kan ha hur många sammankomster om barn och ungdomar som helst men i praktiken göra hur lite som helst. Man kan t.ex. dra in på elevvård och specialundervisning, göra alkohol tillgängligt eller billigare, öka antalet barn i förskolan och minska på antalet vuxna i s.k. besparingssyfte. Det är inte barnets bästa. Jag hade tänkt ha en liten utläggning om artikel 3 i barnkonventionen, men det var ett replikskifte här om det, så det avstår jag från. Däremot lägger jag i stället in det som Margareta Israelsson berättade om barnombudsmannens varnande finger. Att sätta barnets bästa i centrum riskerar att bidra till bilden av ett idealbarn där det eventuellt avvikande eller mindre normala hos barnet blir synliggjort på ett sätt som aldrig förr och som kanske inte alltid gagnar det. Då tänkte jag att om det blir på det sättet om man sätter barnet i centrum så har man satt det i centrum på fel sätt. Jag vill höja ett varningens finger tillbaka. Stryk inte under det här med alltför fet skrift för det kan användas. Det är inte bra att sätta barnet i centrum, för det säger barnombudsmannen. Jag vill varna med ett finger tillbaka. Var lite försiktig med just det här yttrandet. I betänkandet nämns några utredningar och kommittéer, ganska många förresten. Bl.a. nämns betänkandet Det gäller livet och Kommittén mot barnmisshandel. Den sitter också jag med i. Som Margareta Israelsson sade ska delbetänkandet överlämnas till regeringen i morgon. Jag hoppas innerligt att det inte röner samma snöpliga mottagande och tystnad som Barnpsykutredningen råkat ut för hittills. Men nu tycks det ha hänt något. Det gäller livetutredningen nämns flera gånger i betänkandet. Alla här har citerat ur den och pratat om den och pratat om det förträffliga i alla förebyggande åtgärder som föreslås. Dessutom berättar Kenneth Johansson att nu ska det ske någonting. Jag har också interpellerat om detta. Det kanske har givit resultat. Vem vet? Jag visste inte heller det, men jag blir väldigt glad. Vi har skrivit en motion om barns och ungdomars psykiska hälsa. Jag är glad att den motionen hamnat under rubriken Folkhälsofrågor, för vi ser barns och ungdomars psykiska problem i ett folkhälsoperspektiv. Jag vill avsluta med att citera lite ur betänkandet, med en liten kommentar. Det handlar om barnkonventionen. "Utskottet delar bedömningen i motion So363 att det är väsentligt att frivilligorganisationernas erfarenheter tas till vara när regeringen genomför barnkonsekvensanalyser vid statliga beslut som berör barn. Det är även viktigt att en metod härför utvecklas. Barnombudsmannen har i uppdrag bl.a. att medverka till att alltfler statliga myndigheter beaktar barnperspektivet, utifrån konventionens bestämmelser och intentioner, i sitt beslutsfattande. Utskottet utgår från att Barnombudsmannen vid detta arbete tar till vara den kunskap som frivilligorganisationerna besitter." Sedan kommer det: "Något tillkännagivande från riksdagens sida är emellertid inte nödvändigt. Motionen avstyrks." Under ungdomens riksdag hade jag förmånen att vara ordförande i ett utskott. Det var en väldigt rolig upplevelse att vara med om. Det utskottet skulle inte ha avstyrkt en sådan här motion. Jag blev alldeles förbluffad över hur samarbetsvilliga ungdomarna var. De kunde säga: Hon hade en motion som var nästan likadan som min. Vi går tillsammans om den. Nu visste de ju inte att så får det inte vara. De sade någonting annat också: Jag avstår från att yttra mig. Det hon som var före mig sade var så bra. Det var ungefär samma sak som jag tänkte säga. Tänk om vi också kunde göra så. Miljöpartiet tycker att ungdomar borde få rösträtt vid 16 års ålder. Jag yrkar bifall till reservation 17 och 22.

Fru talman! Under några korta minuter skulle jag vilja beröra några av de motioner som jag har skrivit i det här betänkandet. Att regeringen gång på gång har påpekat att barnkonventionen ska efterlevas och att alla beslut som fattas ska fattas utifrån barnets bästa är, som vi har hört i debatten i kväll, väl känt av alla. Statsministern sade också i sitt avslutningsanförande på s-kongressen för en tid sedan att barnens villkor ska sättas högst upp på dagordningen. I regeringsförklaringen skriver man att alla barn ska ha rätt till en bra start i livet. När man tar del av skriften Bokslut - de tio första åren med barnkonventionen kan man konstatera att trots alla fina ambitioner har det varit svårt att få genomslag för barnkonventionen i verkligheten. Beträffande socialtjänstens roll och möjligheter kan vi läsa i Socialstyrelsens uppföljning av ändringar i socialtjänstlagen följande: Kommunernas socialtjänst upplever att barnens bästa är ett svårhanterligt begrepp. Man konstaterar att införandet av regeln barnets bästa inte i någon större utsträckning har lett till konkreta förändringar i riktlinjerna för socialtjänstens arbete. Kommunernas ansträngda ekonomi leder inte till prioriteringar i enlighet med barnkonventionen. Låt mig citera Görel Thurdin och Susanne Askelöf från bokslutsskriften. De säger: Barnkonventionen har haft flera positiva effekter inom lagstiftningen och på det organisatoriska och institutionella planet. Men när det gäller barnens konkreta vardag har konventionen inte inneburit någon förändring. Trots att så många år har gått sedan barnkonventionen antogs är det fortfarande svårt att få kommuner och landsting och även stat att efterleva densamma. FN:s granskning av hur Sverige följer barnkonventionen samt ett flertal undersökningar visar att besparingarna i samhället har gjort att särskilt utsatta barns situation har blivit svårare. aktualiserades och uppmärksammades deras situation. Det startades verksamheter runt om i landet. Projektmedel betalades ut från Socialstyrelsen och från Rädda Barnen. Men vad hände? De flesta av projekten lades ned efter projekttidens slut. Några få införlivades med den ordinarie verksamheten. Varför? Jo, svårigheten är att få beslutsfattare att avsätta resurser till sådan här verksamhet därför att det inte ger några snabba resultat. Det ger inga kortsiktiga vinster. Konsekvenserna av det här kortsiktiga tänkandet vet vi är att de här barnen far väldigt illa och att det påverkar inför framtiden. Ett annat problem är att staten inte ger tydliga riktlinjer för hur den förebyggande verksamheten för de här barnen ska vara utformad. Ansvaret läggs ut på kommunerna. Det svarade också socialministern mig här i kammaren på en fråga om vad som händer med de här barnen när kommunen inte gör något åt deras situation: Det är kommunernas ansvar. Men vem ska klargöra och ge direktiv till kommunerna hur man ska hantera det här ansvaret när kommunerna prioriterar bort frågan därför att det finns annat som är viktigt? Ingrid Burman säger i kväll att hon vill ålägga regeringen att kartlägga situationen för barn till missbrukare. Jag tycker att det är bra. Men det vore ännu bättre om Ingrid Burman och även Yvonne Oscarsson kunde påverka regeringen så att man får Socialstyrelsen att, som Yvonne Oscarsson också har skrivit i sin motion, ge direktiv till kommunerna hur man ska efterleva barnkonventionen och se till att resurser avsätts till den här verksamheten som är så betydelsefull på lång sikt. Jag yrkar inte bifall till min motion, men jag ser fram emot utvärderingarna.
Fru talman! Jag har en kort fråga till Ragnwi Marcelind. Ska vi tolka det här inlägget som att det är en synpunkt från Kristdemokraterna att vi ska ha en hårdare riksdagsstyrning av verksamheten i kommunerna, eller gäller det bara på detta område?
Fru talman! Det handlar inte om att vi ska ta ifrån kommunerna deras eget ansvar att besluta. Men det finns tillfällen när vi ser att barn far illa och att barnkonventionen inte efterlevs då vi via Socialstyrelsen i alla fall måste ge riktlinjer för hur man ska behandla verksamheten och agera för att få verksamheten att fungera. Det finns uppenbara exempel. Jag kan ta min egen hemkommun där jag har agerat ända sedan 1992 för att få till stånd en verksamhet. Till slut, efter tre års agerande, fick vi i gång Grinden, en verksamhet som i dag har 100 barn i kö. Nu har jag fått kämpa i tre års tid för att få ytterligare resurser till den verksamheten därför att kommunen måste prioritera andra saker. Då menar jag att det kan finnas tillfällen när vi måste förtydliga det kommunala ansvaret när det gäller de utsatta barnen utifrån barnkonventionen.
Fru talman! Då tolkar jag Ragnwi Marcelinds uttalande som att Kristdemokraternas synpunkt är att det är just i den här frågan som regering och riksdag bör tydligt markera kommunernas uppgifter.
Fru talman! Regering och riksdag måste alltid tydligt markera vad det är för målsättningar vi har med de fina skrivningar som vi har här. Annars har de ju ingen betydelse. Men i det här avseendet har jag sagt i kväll, precis som Yvonne Oscarsson också har skrivit, att Socialstyrelsen exempelvis skulle kunna ge riktlinjer till kommunernas socialnämnder hur man ska agera för att ta till vara de här barnens intressen. Det som är viktigt är ju att de här barnens intressen inte åsidosätts för andra, kanske mer kortsiktigt vinstrika ärenden, utan att man långsiktigt ser att genom en insats i dag kan de här barnen när de blir vuxna lyckas låta bli att bli missbrukare som sina föräldrar. Det är i alla fall vår målsättning.

Men det ligger naturligtvis i ledamöternas eget avgörande när debatten och voteringarna blir möjliga att genomföra.
Fru talman! Jag instämmer med föregående talare. Jag ska försöka dra mitt strå till stacken. Regeringens proposition Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål kom redan för cirka ett år sedan. Av olika anledningar har utskottet inte hunnit behandla den förrän nu under våren, förutom den del som tog upp ändringen när det gäller möjligheten att omvandla ett fideikommiss till stiftelse. Den förändringen beslutade riksdagen om i höstas. Kristdemokraterna var emot förändringen. Att skydda och vårda vår byggda och odlade miljö är en viktig nationell angelägenhet. Både enskilda och myndigheter har ansvar för att visa hänsyn mot och så långt som möjligt bevara vår kulturmiljö till kommande generationer. Vi kristdemokrater anser att diskussionen om kulturarvsfrågor och hur vi hanterar vårt kulturarv behöver förnyas och intensifieras. Varje ny generation måste få klart för sig hur viktigt det är att samla in, förevisa och bevara till eftervärlden. Vad som ska bevaras, varför och till vilket ändamål måste det också föras en bred diskussion omkring. Regeringen föreslår fyra övergripande mål för kulturmiljöarbetet. Vi kristdemokrater tycker att de är väl avvägda och har ingenting att invända emot dem. Det känns särskilt viktigt att betona betydelsen av det arbete som utförs i kommuner, folkrörelser, frivilligorganisationer och av enskilda för att stödja det demokratiska bruket av kulturmiljön. Fru talman! En majoritet i utskottet, som i det här fallet omfattar alla partier utom Socialdemokraterna, är enig när det gäller skyddet för de s.k. kyrkstäderna. Regeringen anser i propositionen inte att det behövs en generell regel i kulturminneslagstiftningen, eftersom det skulle kunna leda till gränsdragningsproblem och eftersom det handlar om ett så begränsat bestånd av byggnader. Kyrkstäderna är en mycket värdefull del av vårt kulturarv, som vi kristdemokrater och även majoriteten i utskottet anser att det är angeläget att skydda och bevara till eftervärlden. Utskottet har med anledning av motioner från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ansett att det görs bäst med en generell reglering i kulturminneslagen som syftar på alla kyrkstäder, oavsett storlek och ålder. Utskottet begär därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till kompletterande regler om skydd för kyrkstäderna i kulturminneslagen. Det finns ingen anledning att avvakta ytterligare en utredning. Kulturarvsutredningen var tydlig när det gäller behovet av ett generellt skydd för kyrkstäderna. Jag är förvånad över att socialdemokraterna anser att frågan ska dras i långbänk. Här yrkar jag alltså bifall till utskottets förslag. Regeringen har i propositionen valt att frångå utredningens förslag också på en del andra punkter. Exempelvis ansåg utredningen att det behövdes en precision när det gäller vilka föremål som ska anses vara av betydelse för det nationella kulturarvet. Utan sådana preciseringar i lagen är det risk att bedömningen i t.ex. frågan om vilka föremål som får föras ut från landet blir godtycklig. Vi kristdemokrater tycker därför att riksdagen ska få ett nytt förslag, som utgår från de preciseringar som Kulturarvsutredningen föreslår. Det här framgår av reservation 4. Om ett kulturföremål som är av stor betydelse för det nationella kulturarvet ska föras ut ur Sverige, ska det prövas och tillstånd beviljas. Det är självklart en viktig regel. Men det finns i dag vissa undantag. Det kan t.ex. handla om en person som ska flytta från Sverige eller om en person som är bosatt utomlands och som blir ägare av ett föremål genom arv eller liknande. Då krävs inte särskilt tillstånd. Regeringen och utskottsmajoriteten anser nu att tillstånd ska krävas även i fall där det på förhand är klart att tillstånd ska beviljas, alltså i de undantagsfall som är preciserade i lagen. Följden blir att om en person för ut ett föremål som det är tillåtet att föra ut ur landet, kan hon ändå komma att straffas för varusmugglingsbrott. Jag blir lite orolig för rättssäkerheten när jag läser utskottsmajoritetens försvar för sitt ställningstagande. Utskottet uttrycker visserligen förståelse för kritiken av lagen men tröstar sig med att det kan förutsättas att straffet för en ägare som underlåtit att skaffa ett tillstånd, som alltså egentligen inte behövs, i regel kommer att stanna vid penningböter. Jag skulle inte vilja åta mig att förklara för en person att riksdagen anser att hon ska betala sina böter även om hon inte gjort något fel. Det är inte bara vi kristdemokrater som har uppmärksammat den här absurditeten. Också Lagrådet är kritiskt till att en sådan lagregel införs. Jag yrkar bifall till reservation 8. Fru talman! Äganderätten är en viktig princip, som vi måste slå vakt om även i frågor som berör vårt kulturarv. När hänsyn ska tas till både äganderätt och bevarande av skyddsvärda byggnader, miljöer eller föremål kan det bli mycket grannlaga bedömningar som måste göras. Regeringen föreslår i propositionen att en utredning ska tillsättas för att komma med förslag om ett förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det finns starka skäl som talar för att det behövs. Utredaren ska nu bl.a. överväga om byggnadsminnesförklaringar också ska få omfatta lösöre. I det sammanhanget känns det särskilt viktigt att betona vikten av att både bevarande och äganderättsaspekter blir ordentligt beaktade. Det anser vi måste framgå tydligt av direktiven. Jag yrkar bifall till reservation 1, som är gemensam för Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Fru talman! I vår globaliserade tid då det lokala samhället omformar sin världsbild genom att vidga sina kunskaper om andra kulturer är den lokala kulturidentiteten inte längre någon självklarhet. Den måste därför aktivt värnas, tillgängliggöras och bevaras. Tillgängliggörande och strävan att nå nya publikgrupper har successivt minskat för de grupper som i Jag kan hålla med om att begreppet eftersatta grupper inte är bra. Men när det togs bort och ersattes med en mycket mer svepande formulering, att verka för allas möjlighet, gick något centralt i kulturpolitiken förlorat. Även i de fyra målformuleringar som vi har i det här betänkandet finns de luddiga formuleringarna. Vi i Vänsterpartiet tycker att de är alltför allmänt hållna. Vi saknar helt ett könsperspektiv likaväl som vi saknar ett generations och klassperspektiv. Det måste givetvis vara en grundläggande målsättning att kvinnors såväl som mäns livssammanhang speglas och bevaras i kulturarvet likaväl som ungas och gamlas, fattigas och rikas. Även funktionshindrade måste kunna såväl känna igen sig i som att ha tillgång till detta vårt kulturarv. Det lokala likaväl som det nationella kulturarvet tillhör alla, inte enbart godsherrens eller fideikommissariens ättlingar utan också mjölkpigans, smedens och den invandrade svenskens. Vi i Vänsterpartiet tycker att detta borde ha klart framgått i målformuleringen. Vänsterpartiet har därför redogjort för det i ett särskilt yttrande i betänkandet. Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt att skydda svenska kulturföremål så att de inte försvinner ut ur landet. Vi motsätter oss därför utskottets förslag att ändra lagstiftningen så, att det blir en ramlagstiftning i stället för som i dag en lagstiftning som reglerar vilka typer av föremål det gäller och under vilka omständigheter som tillstånd måste sökas vid önskan om att föra ut föremålen ur landet. Kulturarvsutredningen föreslog också att man liksom i dag ska reglera det i lag. Men utskottet har valt att föreslå en ramlagstiftning med motiveringen att det går snabbt att ändra i en förordning om det behövs. Vänsterpartiet anser att snabbhet och effektivitet i statsförvaltningen alltid måste avvägas mot målsättningen om rättssäkerhet och demokrati. Det ska därför finnas synnerliga och starka skäl för att göra avkall på kraven på rättssäkerhet och demokrati. Vi anser inte att några sådana skäl föreligger när det gäller att reglera vilka kulturföremål som ska skyddas mot utförsel ur landet. Vänsterpartiet avstyrker därför utskottets förslag. Jag yrkar därmed bifall till reservation 5, vilket innebär att regeringen får återkomma till riksdagen med förslag till ändring av lagen om kulturminnen m.m. och att utförsel ska regleras i lag. När det gäller skyddet för kyrkstäder är vi i Vänsterpartiet väldigt glada att en majoritet i utskottet gör samma bedömning som Kulturarvsutredningen gjorde, nämligen att skydd för kyrkstäder ska genomföras. Därmed yrkar jag avslag på reservation 10.

Fru talman! Eftersom jag fick fel talartid i talarlistan - jag hade bara satt upp mig för sex minuter - hoppas jag att det ska vara positivt för kvällens debatt. Vår historia har gett oss ett kulturarv som berättar för oss vad tidigare generationer har skapat. Vår historia är värdefull och värd att minnas, både på gott och ont. Därför är det av största vikt att vi värnar om kulturarvet, dvs. kulturmiljöerna och de föremål som finns kvar. Det är därför med tillfredsställelse som vi i Centerpartiet noterar att regeringen vill tillsätta en utredare för att förbättra skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I förslaget ligger också en tanke om att utredningen bör omfatta även lösöret, precis som Inger Davidson talade om i sitt anförande. Beträffande den tanken vill även Centerpartiet att utredaren ska se över bevarande och äganderättsaspekten, och tydliga direktiv behövs för det. Fru talman! Vi stöder dessutom moderaternas motion om att utreda möjligheten att upprätta en nationell stiftelse för att stödja och bevara kulturhistorisk bebyggelse. Detta uppdrag bör kunna ligga i den utredning som regeringen planerat för att förbättra skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. När det gäller utförsel av kulturföremål ur landet har Centerpartiet några synpunkter beträffande föremålskategorierna. Åldersgränsen för att få tillstånd att föra ut föremål ur landet att är föremålet ska ha varit i landet i mer än 100 år. Vi tycker att den åldern borde sänkas till 75 år. Vissa föremål var inte tillverkade för 100 år sedan, och risken finns att en del föremål, genom den föreslagna åldern, kommer att försvinna ut ur landet. De föremål som jag i första hand tänker på är folkliga kulturföremål, dvs. föremål som har spelat en viktig roll i människors vardag genom tiderna. Kännetecknande för många av dessa kulturföremål är att de inte värderas lika högt som andra kulturföremål. Det handlar först och främst om tekniska föremål. De är i de flesta fall också yngre än 100 år. De föremål jag främst tänker på är fartyg, järnvägsföremål, bilar, motorcyklar, traktorer och velocipeder. Flera av dem kan skyddas på grund av att de är värda mer än 50 000 kr. Men en del av dem, t.ex. velocipeder och traktorer, har ett lägre värde än 50 000 kr och tillverkades för mindre än 100 år sedan. Vi får inte riskera att dessa på sin tid revolutionerande färdmedel och hjälpmedel försvinner helt och hållet ut ur landet. Fru talman! Som en konsekvens av mitt pläderande yrkar jag därför bifall till reservation 7 under hemställanspunkt 13, som handlar just om föremålskategorier. Jag står givetvis bakom våra andra reservationer, men för tids vinning avstår jag från att yrka på dem.